Herr talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig om det är förenligt med svensk invandraroch minoritetspolitik att utesluta viss etnisk grupp, exempelvis zigenare, från rätten till grundutbildning för vuxna. Alexander Chrisopoulos uppger i sin fråga att skyldigheten för kommunernaatt ordna grundutbildning för vuxna enligt skolöverstyrelsens författningssamling inte skulle gälla zigenare. Enligt den förordning om grundutbildning för vuxna som regeringen har utfärdat undantas två grupper. Det gäller för det första personer som landstingskommunerna skall bereda undervisning enligt lagen angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, för det andra personer som kan beredas grundutbildning i samband med arbetsmarknadsutbildning eller i arbetsmarknadsstyrelsens mottagningsförläggningar för flyktingar. Något undantag för exempelvis zigenare görs alltså inte, såvida de inte tillhör någon av dessa grupper. I SÖ:s anvisningar berörs enbart de zigenare som deltar i arbetsmarknadsutbildning.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. I min fråga har jag tagit upp ett fall med ett tjugotal zigenska kvinnor i Tensta och Rinkeby utanför Stockholm, som av olika skäl har blivit förvägrade alfabetiseringsundervisning. Kvinnorna är mellan 20 och 50 år, och de flesta av dem har småbarn. Förslaget till distriktsförlagd alfabetiseringsundervisning kommer ursprungligen från en gruppverksamhet med zigenska kvinnor som har pågått i anslutning till den sociala servicecentralen i området. Gruppen har haft regelbundna träffar, och förutom att man haft kontakter med arbetsförmedlingen har man också fört diskussioner med barntillsynsavdelningen om möjligheten att få barntillsynen ordnad i enspråkiga grupper. Diskussioner om utbildning har förts parallellt på de ABF-cirklar i sömnad och matlagning som pågått under våren 1980. Initiativet till en alfabetiseringsundervisning har kommit från kvinnorna själva, och de har tagit aktiv del i planeringen och även skaffat lokal för undervisningen. Hittills har emellertid utbildningsmyndigheterna visat sig helt oförmögna att ta vara på kvinnornas initiativ. Företrädarna för arbetsmarknadsutbildningen, där man hittills haft ansvaret för utbildning av den zigenska gruppen, hänvisar till AMU-centret på Liljeholmen. De som företräder den kommunala vuxenundervisningen hänvisar till den formulering i SÖ:s författningssamling som jag nämnt i min fråga. På grund av gruppens enhetlighet och de zigenska kvinnornas situation när det gäller traditioner, familjeförhållanden och liknande, är dessa människor förhindrade att anta arbetsmarknadsmyndigheternas erbjudande. Vi ser således ett exempel på att myndigheternas arbetsformer inte är i överensstämmelse med den uppgift som de förväntas ha. För dessa zigenska kvinnor erbjuds således inget reellt alternativ till fortsatt analfabetism. Och hindret är konflikten mellan myndigheternas arbetsformer och de zigenska kvinnornas kultur. Detta ärende har nu bollats fram och tillbaka mellan olika myndigheter i ett halvår, utan att någon anser sig ha skyldighet att se till att något händer. Den här gången rör det sig om medlemmar av en grupp som målmedvetet samarbetar och dessutom har stöd från de sociala myndigheterna, vilket har gjort det möjligt för dem att göra sig hörda. Det finns anledning att misstänka att liknande händelser utspelas på andra håll i samhället, utan att det kommer till allmän kännedom. Jag vill därför följa upp min fråga med ett par följdfrågor:
Herr talman! Det är möjligt att skolöverstyrelsens anvisningar kan missförstås om man läser dem med en icke avsedd betoning och om man dessutom låter bli att läsa rubriken. Men det skall man alltså inte göra. Eftersom kommunerna är väl införstådda med vad som står i regeringens förordning borde det inte föreligga något missförstånd. Det finns alltså inte något annat undantag för zigenare när det gäller tillgång till den här utbildningen än det gör för andra kategorier.

Nr 86 Herr talman!

De speciella villkor som måste uppfyllas för arbetsmarknadsutbildning kan de zigenska kvinnorna inte uppfylla på grund av familjeförhållanden, kultur och tradition. Det blir därför omöjligt för dem att kunna fullfölja en utbildning på arbetsmarknadscentrum. På så sätt finns det för dessa zigenska kvinnor inget alternativ till analfabetismen. Denna bestämmelse utgör alltså ett hinder för att man på ett effektivt sätt skall kunna åstadkomma en lösning på dessa kvinnors problem. Alternativet är att dessa kvinnor i fortsättningen kommer att hänvisas till ett ensidigt beroendeförhållande till samhällets insatser. Jag vill än en gång vädja till utbildningsministern att se över denna bestämmelse och se till att den fyller sitt syfte.
Herr talman! Den författningssamling som skolöverstyrelsen har utfärdat på detta område disponerar inte regeringen över. Om skolöverstyrelsen bedömer att det finns skäl att göra ett klarläggande på denna punkt har man alla möjligheter till det, också efter dagens debatt.

Herr talman! Olle Östrand har frågat industriministern när regeringen tänker ge besked om Stora Kopparberg-Bergviks ansökan om tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen att bygga ett bruk för LWC-papper i Sandarne i Söderhamns kommun. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Beredningen av ärendet är i sitt slutskede, och regeringen kommer inom kort att ta ställning till Bergvik och Ala AB:s utbyggnadsplaner.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Danell för ett svar som äntligen var positivt. Jag kan ändå inte undgå att vid detta tillfälle något reagera på frågans 35 handläggning inom regeringskansliet. Det är i alla fall tre år sedan bolaget lämnade in sin ansökan. 136 a § har kommit till för att regeringen skall pröva tillstånden för och lokaliseringen av industriell verksamhet som har betydelse för energioch träfiberråvaror. Men man skulle också beakta arbetsmarknadsoch regionalpolitiska aspekter. Inget av de hindren har förelegat i detta fall. I denna kommun har det tills för något år sedan producerats 475 000 ton massa, som mer än väl räcker till för behovet vid de två maskinerna. Dessutom har kommunen svåra arbetsmarknadsoch regionalpolitiska problem. Det får naturligtvis inte vara så, Georg Danell, att regeringen av andra skäl kryper bakom 136 a § och så att säga stoppar angelägen utbyggnad av svensk skogsindustri. Vad vi behöver i det här landet är nämligen en ökad vidareförädling. Som jag sade har det gått tre år sedan den här ansökan lämnades in. Under den tiden har det enligt uppgift byggts en pappersmaskin för LWC-papper i Finland, en i Tyskland och en i Italien. Marknadstillväxten när det gäller LWC-papper motsvaras av ungefär en halv pappersmaskin per år. Det visar att för varje dag som går utan att någonting händer försvåras Sveriges möjligheter att hänga med på det här området. Sverige hör ju också till de skogsproducerande industriländer som har den lägsta förädlingsgraden när det gäller skogsråvara. Vidare skulle många nya jobb inom det här området kunna skapas, om vi vore litet mer progressiva. Statsrådet Danell måste hålla med mig om att den här frågan inte har skötts på ett riktigt sätt. Jag skulle slutligen vilja fråga: Är det andra bevekelsegrunder som har styrt regeringens handlande, eftersom det har gått tre år utan att det lämnats något besked?
Herr talman! 136 a § byggnadslagen är komplicerad och har i många fall inneburit att det blivit långa handläggningstider, ett faktum som har föranlett migatt se till att det lagts fram förslag till förenkling av lagen. Förslaget syftar till att möjliggöra snabbare beslut, och man försöker att även i en del andra avseenden strömlinjeforma lagen utan att för den skull missa väsentliga bitar i tankarna bakom den. Denna beredning pågår nu i regeringskansliet. Jag vill dock som upplysning nämna för Olle Östrand att vi när det gäller denna typ av ärenden fr.o.m. 1980 har den lägsta ärendebalansen sedan 1974, alltså under den tid som lagen har tillämpats med träfiberråvaran som prövningsgrund. Vad gäller det specifika ärendet vill jag säga att vi har haft tre aktuella projekt under de år som gått, nämligen Vallvik, Utansjö och Sandarne, som alla har gällt ungefär samma slags produktion. När regeringen tar ställning till sådana här frågor måste även näringspolitiska bedömningar göras. Jag hänvisar till att Rolf Wirtén i mars 1979 i ett interpellationssvar upplyste Olle Östrand om att sådana skogspolitiska och regionalpolitiska bedömningar måste göras — det gäller också innan man går vidare i beredningen av just projektet Sandarne. Men, som sagt, svaret på den av Olle Östrand först ställda frågan är att vi inom kort kommer att ge besked även i detta ärende.

Herr talman! Jag är glad över att statsrådet har ambitioner att verkligen skynda på ärenden av det här slaget. Hade sådana ambitioner funnits tidigare, är jag övertygad om att vi haft ett svenskt LWC-bruk i dag. Bolagets mening var ju att när Vannsäters sulfitfabrik i Söderhamn med 220 anställda lades ned, så skulle pappersbruket i Sandarne byggas upp. De som blev friställda skulle under mellantiden utbildas för att kunna flytta över till Sandarne när den första pappersmaskinen blev klar. På grund av det här ärendets handläggning fick inte dessa 220 människor flytta över till Sandarne. De blev i stället arbetslösa, och många av dem har tvingats flytta till andra delar av landet för att få sin utkomst. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har både 1978 och 1980 kraftigt uttalat att det föreligger behov av en satsning på minst en utvecklingsbar enhet i Söderhamnsområdet, ett område som är starkt beroende av just skogsindustrin. Det är min förhoppning att regeringen nu omgående effektuerar denna ansökan, så att ett pappersbruksbygge i Söderhamn verkligen kommer i gång.

Herr talman! Kerstin Ekman har, med hänvisning till den träffade överenskommelsen mellan sjöfartsverket och Göteborgs hamn om trafikcentral och lotsning i Göteborg, frågat mig när ett slutligt beslut kan väntas om den nya lotsorganisationens utseende. Kerstin Ekman har ställt sin fråga med anledning av uppgifter om att den nya organisationen kan medföra en indragning av lotsutkiken på Vinga. Den överenskommelse som Kerstin Ekman hänvisar till innebär att Göteborgs hamn kommer att bygga upp en central för trafikövervakning, lokaliserad till Majnabbe i Göteborg, och att sjöfartsverket övertar den kommunala hamnlotsningen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Den överenskommelse som kommunikationsministern talar om, vars uppföljning vi hoppas snart kunna genomföra, har ju som målsättning att öka sjösäkerheten till och från Göteborg. Detta är mycket angeläget, eftersom de olyckor som under senare år har inträffat i farlederna har förorsakat stora materiella skador och dess värre också förlust av människoliv. Lotsplikt skall nu gälla för Göteborgs trafikområde. Det skall bli enhetliga lotspliktsregler, och verksamheten skall skötas av sjöfartsverket genom en lotskår. Den gamla organisationen med skild hamnoch sjölotsning skall tas bort. Alla resurser skall samlas vid den trafikcentral som kommunikationsministern talar om. Så långt är allt frid och fröjd, men det finns en droppe malört i bägaren. De båtsmän som nu är stationerade vid Vinga skall också, efter vad som framgår om man studerar planerna, finnas vid centralen vid Majnabbe. Vinga upphör att vara fast hamn för lotsbåtarna, men anpassningen av bemanningens storlek till den nya situationen innebär inte att Vinga avbemannas helt. Det är glädjande att få bekräftat att utkiken skall vara kvar. Men verkligheten, som ju är den som vi har att leva med, blir ändå att det kommer att finnas mindre med folk ute på Vinga. Det är naturligtvis detta som oroar dem som av olika anledningar befar området vid Vinga. Som det nu fungerar har man både utkiken, som kan följa verksamheten i området, och folk som snabbt kan vara på plats vid tillbud. Vi har en stor trafik med fritidsbåtar i området, och vi har först och främst ett stort fiske i gång i området. Detta fiske försiggår i lotsningszonen. Utkik i kombination med båtar-besättning ger oss först och främst snabbhet när det gäller ingripande. Det är inte så länge sedan Olof Hanson från Hönö vid fiske i området kantrade i sin 25 fots båt, vilken sjönk inom fem minuter. Båtarna fanns då vid Vinga, folket fanns där, och ett människoliv räddades. Vi har väl kommit så långt när det gäller att rätt bedöma värdet av teknisk utrustning att vi kan erkänna att den inte kan klara av alla problem. Det förefaller mig som om den tänkta organisationen har den svagheten att man samlar allt på en plats. I det mycket rationella uppstår i det här fallet en icke rationell del. Detta att människor effektivt kan utnyttjas, om de finns vid Vinga hela tiden, blir delvis en ineffektiv del av organisationen vid Majnabbe. Jag har samma uppfattning som den som kommunikationsministern framförde, nämligen den att det inte är tal om någon total avbemanning av Vinga. Det blir emellertid en klar försämring i och med att båtarna inte finns inne i hamnen. Det är ju inte säkert att olyckstillbuden behagar uppstå just när båtsmännen befinner sig i området. Det är därför min förhoppning att sjöfartsverket tar med detta i sina överväganden, och jag hoppas att kommunikationsministern delar min uppfattning.
Herr talman! Jag kan helt kort säga att Kerstin Ekman och jag i huvudsak är överens om bedömningen. Äntligen har man lyckats komma överens i Göteborg, man har kommit till skott. Sedan är det väl så, att mycket vill ha mer. Jag tror att man på ett femtiotal andra fyrplatser i landet skulle vara mycket tacksam, om man hade den bemanning som kommer att finnas på Vinga. Där kommer det att finnas ett par man dygnet runt. Det är dock meningen att en av dem skall kunna sova på natten, om det inte inträffar någonting. Det kommer visserligen att vara mindre folk än i dag på själva ön, men fyren kommer alltid att vara bemannad, med utkik dygnet runt, av utbildat folk. Dessutom kommer ett båtlag att operera i dessa farvatten, mellan Vinga och Majnabbe, i själva Göteborg. Förutom utkik och ytterligare en person på Vinga kommer det alltså att finnas ett båtlag i verksamhet.
Herr talman! Det är tydligen i detta fall inte tal om att människorna skall bort, men de skall stationeras på annat ställe än tidigare. När det gäller en sådan här organisations genomförande tycker jag det finns anledning att ta vara på de speciella erfarenheter som finns hos dem som har sysslat med sådan här verksamhet. Det som ser bra ut i teorin kan ofta visa sig mindre bra i praktiken. Följderna av misstagen blir ju ohyggligt stora när det är sjösäkerhet det är tal om.

Herr talman! Rolf Sellgren har frågat mig om jag anser att riksfärdtjänsten bör gälla även för synskadade med ledarhund. Ett treårigt försök med riksfärdtjänst inleddes i maj i fjol. Försöket, som leds av en särskild nämnd, skall ge de erfarenheter som behövs så att man senare kan ta ställning till den framtida verksamheten. Under försöksperioden bör nämnden, med utgångspunkt i de riktlinjer som riksdagen och regeringen har dragit upp, själv göra de bedömningar som behövs. Någon ansökan om riksfärdtjänst för en synskadad med ledarhund har enligt nämnden ännu inte lämnats in. Men jag vill här göra den kompletteringen, herr talman, att en sådan ansökan, enligt vad jag inhämtat från nämnden, med stor sannolikhet skulle beviljas. Dock är det möjligt att mani stället skulle kunna tänka sig att använda flyg, vilket kan vara ett bättre färdmedel.
Herr talman! När jag för några minuter sedan fick det skrivna svaret från statsrådet i min hand, var jag klar att säga att det här var ju inget svar på min fråga. Men sedan kom — som litet mos på gröten — ett muntligt tillägg som var betydligt aptitligare. Det är nämligen så, herr talman, att tanken med riksfärdtjänsten är att ge svårt handikappade möjlighet att resa utanför den egna kommunen, och därmed skall samhället medverka till att bryta isoleringen för dessa. Vi satsar på alla områden på att göra vårt samhälle bättre anpassat till alla kategorier av medborgare och att skapa jämlika möjligheter för alla så långt det är möjligt. Riksfärdtjänsten är en sådan satsning. Men det anmärkningsvärda är att den inte fått en så stor tillslutning, eller låt mig säga utbredning, som man väntat sig. Under första budgetåret förbrukades bara drygt en halv miljon av de 20 miljoner som var anslagna. Det kan då vara något som fattas i själva systemet. Antingen uppfattas reglerna så stränga att man avhåller sig från att söka bidrag eller också har informationen inte nått ut i tillräckligt hög grad för att väcka intresse hos berörda grupper. När det därför uppstod en fråga om det var möjligt för en synskadad med ledarhund att med riksfärdtjänstens hjälp få åka sovvagn, såg jag det som ett tillfälle för kommunikationsministern att redovisa sin syn på de här frågorna. För jag hoppas verkligen att statsrådet har en positiv syn på möjligheterna att de inskränkningar som annars gäller för de handikappade skall undanröjas och att även en synskadad med ledarhund, när inte någon annan lösning står till buds, skall kunna resa i sovvagn. Det svar jag har fått är egentligen ett besked om de regler som gäller. Men det allra sista som statsrådet sade, var att en synskadad med ledarhund skall kunna komma i åtnjutande av riksfärdtjänsten, men då lämpligast med flyg. Ja, det är klart att man bör åka med det lämpligaste transportmedlet. Det har sina sidor att åka i en järnvägskupé med hundar, det vet vi, eftersom det innebär risker för allergiker. Men det är inte från alla platser i landet som man kan åka med flyg. Därför kvarstår frågan: Vad har egentligen statsrådet själv för syn på riksfärdtjänsten och på hur den bör utnyttjas?
Herr talman! Jag vet inte om jag nu gör mig skyldig till något som får till följd att konstitutionsutskottet invänder mot vad jag här kommer att säga, men jag säger ändå att jag inte har någon annan uppfattning. Det förefaller mig rätt självklart att om en människa som är blind behöver ha en hund med sig för att kunna resa, så skall han eller hon också få ha det. Och är flyget ett lämpligare kommunikationsmedel, är det naturligtvis mycket bättre att använda det. Vi har ännu så länge, Rolf Sellgren, flyg som går till många orter i Sverige — men vi får väl se vad som händer när flyget försvinner från Jag har alltså ingen annan uppfattning. Jag hoppas att jag härmed inte har lagt mig i nämndens bedömning. Jag har bara givit uttryck för min personliga ståndpunkt, så som frågeställaren har begärt.

Herr talman! Torkel Lindahl har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att de tunga remissinstansernas önskemål om högreflekterande material i LGF-skyltarna skall uppfyllas. Regeringen beslöt den 28 augusti förra året att införa den s.k. LGF-skylten för långsamtgående fordon. Bl. a. jordbrukets organisationer hade önskat detta för att förbättra säkerheten. Det är trafiksäkerhetsverket som skall utfärda detaljföreskrifter om skylten. Trafiksäkerhetsverket upprättade också ett förslag till föreskrifter som remissbehandlats. Verket har uppställt krav på typgodkännande och därmed tillmötesgått ett önskemål från flera intressenter. Flera remissinstanser — bl.a. jordbrukets egna organisationer — önskade också att skyltarna skulle ha en bättre reflexförmåga än den som trafiksäkerhetsverket hade föreslagit. Verket gick inte med på detta, bl.a. av kostnadsskäl. Grundlagsenligt har jag inga möjligheter att påverka trafiksäkerhetsverkets beslut. Däremot kan verkets beslut överklagas till regeringen. Rent allmänt vill jag säga att örskemål som framförts av dem som praktiskt berörs bör tillgodoses, om inte vitala samhällsintressen talar emot det.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är helt riktigt som statsrådet påpekar, att han inte får lov att direkt lägga sig i trafiksäkerhetsverkets göranden och låtanden i det här fallet, eftersom normgivningen på området är delegerad till trafiksäkerhetsverket. Men det är ju så att regering och riksdag har ett slutligt ansvar för de föreskrifter som utfärdas. Vi måste alltså vara väldigt noga med att granska hur underordnade myndigheter sköter sina uppgifter. I detta fall anser jag att trafiksäkerhetsverket har gjort ett misstag. Statens vägverk, NTF, statens vägoch trafikinstitut, rikspolisstyrelsen och, inte minst, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, hör till de tunga remissinstanser som har krävt ett betydligt bättre skydd än det som trafiksäkerhetsverket nu vill godkänna. Att LRF gjort det är intressant, eftersom förbundet representerar dem som kommer att använda sig av dessa skyltar. De vill alltså ha ett bättre skydd, och det är väl rimligt, med tanke på att LGF-skylten kommer att användas. Den kommer att bli sliten, kanske litet repad och smutsig, och då behövs sannerligen hela den reflexförmåga som kan tänkas. Trafiksäkerhetsverket anför kostnaderna som argument för att behålla en dålig skylt, medan representanterna för dem som skall använda skylten tydligen anser att effekten är viktigare än kostnaderna. Enligt vad jag har inhämtat är merkostnaden ca 2 kr. för en skylt som kostar mellan 45 och 50 kr. Kostnadsargumentet verkar därför inte att hålla särskilt långt. När jag noggrant läst statsrådets svar har jag där tyckt mig ana ett visst missnöje med trafiksäkerhetsverkets agerande. Det är bara att hoppas på ett överklagande, så att regeringen får se över frågan ordentligt.

Herr talman! Ett växande antal människor i det här landet undrar antagligen vad regering och riksdag egentligen sysslar med. Regeringen påstår sig vara ivrigt sysselsatt med att spara. Men underskotten växer, och landets skulder ökar i snabbare takt än någonsin. Regeringen hävdar att kostnaderna i Sverige är alldeles för höga för att vi skall klara oss i den internationella konkurrensen. Men inflationen slår ständigt nya rekord. Regeringen kräver att svenska folket skall arbeta sig ur krisen. Men antalet människor utan arbete blir större för varje månad som går. Det är kanske inte så konstigt att misstron mot politiker ökar och att förtroendet för den borgerliga regeringen sviktar. Den politik man för leder inte landet ut ur den ekonomiska krisen utan för oss djupare in i den. Och de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen vill att riksdagen i dag skall anta ger inget hopp om någon ändring till det bättre. Finansutskottets borgerliga majoritet levererar i sitt betänkande många bekymrade suckar över allt som gått på tok. Underskotten ökar i stället för minskar, räntan är för hög, rörligheten på arbetsmarknaden för låg osv. Proceduren överensstämmer med föregående års också i så måtto, att man efter all denna klagan inte har något annat att föreslå än att vi skall fortsätta ungefär som hittills. Man klamrar sig fast vid förhoppningen att en ny omgång i mars av skattehöjningar och utgiftsnedskärningar skall åstadkomma vad de tidigare inte förmått. Och man visar en rörande tilltro till de luftiga och vaga idéerna i regeringens handlingsprogram om en s.k. offensiv politik som skall komma någon gång i framtiden. Vad är det då som borde ske med Sveriges ekonomi? Först måste vi inse att Sveriges ekonomiska kris i grunden är en försörjningskris. Den grundläggande orsaken till våra svårigheter är att svensk industri har blivit för liten och för svag för att kunna bära upp den levnadsstandard och den välfärd vi i dag lever med. Under trycket av hårdnande konkurrens, felslagna investeringar och otillräckliga nysatsningar har viktiga delar av industrin slagits ut eller kraftigt gått tillbaka — det gäller t.ex. varven, stålindustrin, tekoindustrin, gjuterierna, järnmalmsgruvorna, t.o.m. vissa delar av en annars framgångsrik skogsoch träindustri. På detta sätt har produktionsförmågan blivit otillräcklig för att kunna öka exporten och hålla tillbaka importen. En rad varor som vi förut tillverkade själva — inte bara konsumtionsvaror utan också insatsvaror till vår industri — måste vi nu köpa utomlands. Samtidigt med att produktionsförmågan försvagats har Sverige också drabbats hårt av de ökade kostnaderna för oljeimporten, som tiofaldigats under 1970-talet. Det ökade naturligtvis ytterligare underskottet i vår utrikeshandel. Resultatet av allt detta har blivit att vi inte förmår försörja oss själva längre utan har blivit beroende av en fortlöpande upplåning utomlands. Enda vägen ur denna försörjningskris är att den svenska industrin rustas upp och byggs ut, så att vi på nytt genom eget arbete kan försörja oss. Det måste understrykas att det bara är genom en industriell expansion som de stora underskotten i utrikeshandeln kan minskas. Det är bara med varor som vi kan betala vår import. Det är också bara med varor som vi kan betala igen våra skulder och räntorna. Det här får viktiga konsekvenser för inriktningen av den ekonomiska politiken. Det räcker alltså inte att skapa nya jobb, att satsa på allmän expansion för att få fart på ekonomin. De nya jobben måste i första hand skapas i den utlandskonkurrerande industrin, och expansionen måste ske i företag som ger landet inkomster genom att producera konkurrenskraftiga varor. Det borde inte vara omöjligt att skapa förutsättningar för en ny industriell tillväxt i Sverige. Men det ställer en rad krav på den ekonomiska politiken och på landets medborgare. Det krävs att vi visar återhållsamhet med konsumtionen, både den privata och den offentliga, för att resurser skall finnas för industrins utveckling. Det krävs att inflationen och kostnadsutvecklingen kraftigt hålls tillbaka. Det krävs nya instrument för kapitalbildningen i näringslivet, så att högre vinster kan accepteras och sparandet förvandlas till produktivt arbete. Det krävs att vi till fullo utnyttjar alla tillgängliga resurser inom landet — råvaror, kapital, arbetskraft — så att vi kan höja försörjningsförmågan. Och det krävs att den ekonomiska politiken klart och entydigt hävdar rättvisans och solidaritetens principer. Den enda politik mot krisen som har utsikt att lyckas är den som bärs upp och stöds av de stora befolkningsgrupperna i landet. Det vore, herr talman, grovt vilseledande att påstå att den borgerliga regeringens politik uppfyller de här kraven. I och för sig har man lika hårt som vi hävdat att det är på industrin vi måste satsa. För ett år sedan lanserade man också en politisk strategi i det syftet. Den beskrevs som en strategi för ökat sparande. Genom att hålla tillbaka den offentliga sektorns expansion skulle två mål uppnås: resurser skulle frigöras för industrin, och det statliga budgetunderskottet skulle minskas. Man utlovade också stora resultat i kampen mot inflationen genom insatser bl.a. för en lugn och fredlig avtalsuppgörelse. Och man lovade bättre investeringsförutsättningar för industrin. Men den faktiska utvecklingen blev en helt annan. I stället för att bygga upp en långsiktig politik, inriktad på den svenska ekonomins återhämtning, har regeringen under det år som gått tvingats till en serie mer eller mindre panikartade ingripanden, i allmänhet framkallade av regeringens egna försummelser. Det började med att man helt misslyckades med att skapa förutsättningar för en lugn och fredlig avtalsuppgörelse. I stället drabbades landet under fjolåret av den största arbetsmarknadskonflikten någonsin. Det fortsatte med att kampen mot inflationen förvandlades till den kraftigaste prisstegringen på 30 år. Och med den utlovade sparpolitiken blev det ingenting av under hela våren. Det är mot den bakgrunden föga förvånande att oro utbröt på valutamarknaderna under våren och sommaren 1980. När två räntehöjningar misslyckades att stoppa valutautflödet, kom den första panikåtgärden: de stora skattehöjningarna i september. Den långsiktiga strategin fick man överge i två avseenden. I stället för att begränsa den offentliga sektorns expansion skar man ner den privata. I stället för att minska inflationen drev man på den ytterligare. Dessutom skapade man allmän förvirring om sina avsikter genom att påstå att skattehöjningarna var ett inslag i konjunktur politiken. Sverige skulle nämligen enligt regeringen befinna sig i en överhettad högkonjunktur — när varje vettig människa kunde se att näringslivet snabbt var på väg in i en lågkonjunktur med sjunkande produktion och ökad arbetslöshet. Den s.k. sparplanen från oktober var sedan ett försök att återvända till den ursprungliga strategin, dvs. bantningen av den offentliga sektorn. Men huvuddelen av sparplanen visade sig ånyo handla om nedskärningar av den privata efterfrågan. Det blev alltmer uppenbart att regeringen skulle åstadkomma ett rejält bakslag för den svenska industrins avsättning på hemmamarknaden. I samma riktning verkade den tilltagande krisen för bostadsbyggandet. Av den interna brevväxlingen i regeringens kansli — det förekommer nämligen en sådan — framgår att regeringen redan i november insåg att dess strategi höll på att misslyckas. Det mest fatala var, enligt brevskrivaren utrikesminister Ullsten, att den kommande budgetpropositionen obarmhärtigt skulle avslöja att sparpolitiken gav helt motsatt effekt än den man utlovat. Budgetunderskottet ökade, utrikesbalansen försämrades och industrins tillbakagång fortsatte. Därför krävde samme Ullsten att regeringen satsade på en mera offensiv politik. I annat fall skulle budgetpropositionen leda till en förtroendekris — för regeringen och för den svenska kronan. Otroligt nog förklingade denna uppmaning ohörd. Regeringen lät månaderna gå. När budgetpropositionen kom den 12 januari visade det sig att herr Ullsten bara haft alltför rätt. Valutakrisen utlöstes direkt. Mellan den 12 och den 31 januari strömmade 5 miljarder kronor ut ur landet. Riksbanken försökte uppträda som en räddare i nöden genom att höja räntan med hela 2 Jo. Men räntehöjningen fick rakt motsatt effekt — valutautflödet ökade från 300 till 500 milj.kr. per dag. Det som räddade kronan — och antagligen också regeringen — var beskedet den 2 februari att ett tvåårsavtal uppnåtts om lönerna mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen. Herr talman! Det måste naturligtvis betraktas som ytterst allvarligt att Sveriges regering framkallar en valutakris genom att i en proposition visa att den inte kan regera, inte kan sköta landets ekonomi. Men vad skall man då säga om en regering som gör detta fullt medvetet, som inser att en offentlig demonstration av regeringens handlingsoförmåga kommer att framkalla en kris, men ändå genomför demonstrationen? Jag anser att Gösta Bohman bär ett särskilt ansvar i denna märkliga affär. Han har inte bara en gång tidigare framkallat en spekulationsvåg mot den svenska kronan, som ledde till en devalvering. Han försvarade den här gången regeringens beteende på ett så uppenbart inkompetent sätt att alla insåg att ekonomiministern dolde sanningen. Han påstod att regeringen inte hunnit åstadkomma någon ekonomisk politik, därför att vissa statistiska uppgifter kommit regeringen till handa först i december. Men herr Ullstens brev i november dementerar det påståendet. Tyvärr är endast en tolkning möjlig, nämligen den att utrikesministern insåg lägets allvar, medan ekonomiministern inte gjorde det. I så fall borde ekonomiminister Gösta Bohman inse att han inte klarar sitt jobb och dra sig tillbaka. Herr Bohman bar sig lika dumt åt när han påstod att valutakrisen orsakades av illvillig ryktesspridning och ingenting annat. Han försökte låta påskina att den svenska kronans ställning i själva verket är stark, att omvärldens förtroende för Sveriges ekonomi inte påverkas av ett stadigt växande underskott i utrikesaffärerna och ett lika stadigt växande upplå ningsbehov i utlandet. Det råder inget tvivel om att detta försök att vilseleda den allmänna opinionen ytterligare har undergrävt regeringen Fälldins auktoritet — man ville helt enkelt inte tala om hur det förhöll sig. Speciellt illavarslande är de negativa reaktionerna utomlands på de här bravaderna. Internationella bankmän förutspår nu nya valutakriser i Sverige. Den amerikanska tidskriften News and World Report dömer i en mycket kritisk artikel ut den borgerliga regeringens politik helt — den förlorar förtroendet hos både väljarna och näringslivet, säger tidningen. Denna rad av kritiska och nedsättande omdömen om svensk ekonomi, och om den svenska regeringen, måste tas på allvar av det uppenbara skälet att Sverige genom riksgäldskontoret i år måste låna mer utomlands än någonsin, antagligen ungefär 25 miljarder kronor. Denna uppgift har sannerligen inte blivit lättare efter Gösta Bohmans oskickliga hantering av landets valutapolitk. Resultatet av allt detta har blivit att regeringens långsiktiga strategi nu ligger i spillror. Räntan har måst höjas från 8 till 12 90 under det senaste året. Åtstramningen har inte lett till den omtalade resursöverföringen till industrin. I stället är landet nu på väg in i en kraftig ekonomisk tillbakagång med fällande produktion och minskad sysselsättning just i den industri som man ville stimulera. Det finns därför ingen anledning att tro att den väg regeringen nu stretar sig fram efter kommer att leda till de mål man har ställt upp. Det finns i dag inget sug från exportmarknaderna som gör att de resurser som friställs av åtstramningspolitiken söker sig dit. Det beror inte bara på att det råder internationell lågkonjunktur. Det beror också på att de svenska företagen fortsätter att prissätta sig ur marknaderna, trots flera år av fallande reallöner som rimligen borde ha gett dem bättre konkurrenskraft. OECD:s statistik visar att Sverige under 1980 tillhörde de länder som hade den absolut sämsta utvecklingen på exportmarknaderna och som gjorde de största andelsförlusterna. Prognoserna för 1981, som de nu föreligger, talar ett mycket tydligt språk. Industrin kommer att minska både sin produktion och sin sysselsättning. Dess investeringar kommer antagligen att sjunka och exporten att stagnera. Utslagningen av företag och därmed av industriell kapacitet fortsätter. I januari registrerades över 100 000 arbetslösa, och av dem var 40 000 under 24 år. Mot detta stod bara drygt 30 000 lediga platser i landet. En lång rad företag inom stålindustrin, skogsindustrin och den träbearbetande industrin kör med 3 eller 4-dagarsvecka. Bara i januari varslades över 10 000 löntagare om avskedanden, permitteringar och korttidsvecka, ett större antal än på många många år. Herr talman! Detta läge förvärras av att det andra mål som regeringen satt upp, att minska budgetunderskottet, inte heller kommer att uppnås. Historien om regeringen Fälldins kamp mot budgetunderskottet är nästan av det tragikomiska slaget. Efter många om och men lade man det första s.k. sparpaketet i oktober 1980. Tillsammans med de i september beslutade skattehöjningarna skulle nu budgetutvecklingen vändas. Man angav att mellan budgetåren 1980 82 skulle budgetunderskottet hållas oförändrat, dvs. vid 55 miljarder, därefter sänkas med 7 miljarder budgetåret 1982 85 skulle underskottet ha sjunkit från 11 26 av BNP till 6 26. Denna plan spikades av riksdagen så sent som den 18 december i fjol. Utvecklingen blev som bekant den rakt motsatta. Underskottet under det första av sparplanens budgetår, dvs. 1981/82, blir inte 55 utan 64 miljarder, trots att sparplan nr 2 också räknats in, den sparplan som ännu inte har kommit till riksdagen. Och enligt uppgifter från budgetdepartementet blir underskottet under det andra året, dvs. 1982 83. Jag erinrar inte om detta för att göra mig lustig över regeringen Fälldins misslyckanden, utan jag gör det för att visa hur ohyggligt svårt det är att räta upp en budget när den väl hamnat i utförsbacken. Att återställa budgetbalansen i en ekonomi där de reala inkomsterna minskar men inflationen fortsätter är redan det en svår uppgift. Att göra det när statens skulder börjar överstiga 300 miljarder kronor är hart när omöjligt, eftersom utgifterna för räntor ökar i accelererad takt. Budgetförsämringen mellan åren 1981 83 beror således helt på att ränteutgifterna för staten fortsätter att skena i väg. Det måste tilläggas att budgetunderskottets storlek för nästa budgetår med all sannolikhet underskattas av regeringen. Räkningen för den arbetslöshet som åtstramningspolitiken har skapat återstår att betala. En första antydan härom kom från arbetsmarknadsstyrelsen, som häromdagen begärde 3,5 miljarder till ökat statligt byggande för att förhindra att arbetslösheten i byggfacket nästa vinter når en närmast katastrofal omfattning. De slutsatser som måste dras i det här läget är sannerligen inte av det angenäma slaget. Den hotande uppgången av arbetslösheten och den svaga utvecklingen inom industrin talar för en omläggning av politiken i mer expansiv riktning. Det rekordstora underskottet i utrikesaffärerna och den fortsatta inflationen pekar däremot åt rakt motsatt håll, dvs. mot ytterligare åtstramning. Det är alltså ingen överdrift att påstå att den ekonomiska politiken har kört fast, att den snart bara har pest och kolera att välja emellan. Det är därför inte att undra över att ropen höjs om en annan och en mera offensiv, Svensk ekonomi lever enligt min mening f. n. med farligt små marginaler. Det understryks av att vår utlandsupplåning i år uppenbarligen kommer att pressas till gränsen av sin förmåga och, när det gäller mera långfristiga lån, troligen över denna gräns. Det ter sig helt uteslutet att en svensk utlandsupplåning i den här takten kan fortsätta i ett år till. 1981 blir det enda år då vi kan låna i denna omfattning. Därför är det mer än hög tid att åstadkomma de förändringar i svensk ekonomi som krävs för att utvecklingen skall vända mot minskande underskott och lägre upplåningsbehov. När man som representant för ett oppositionsparti skall ange riktlinjerna för den ekonomiska politik som egentligen borde föras ställs man inför vissa vanskligheter. I ett akut krisläge som det vi nu har blir frågan om hur valuta-, penningoch handelspolitiken sköts ofrånkomlig. Men här är det bara regeringen som kan agera. När vi i höstas föreslog ett tillfälligt importskydd för att minska påfrestningarna på bytesbalansen och minska trycket på den svenska valutan, mötte vi kritik för att vi ens vågade aktualisera en sådan fråga i riksdagen. I dag kan det vara intressant att begrunda hur vårt läge skulle ha varit om regeringen hade följt vårt råd och skaffat sig ett visst andrum för att få i gång den offensiva politik som nu allmänt efterlyses. I varje fall är det svårt att tro, att läget hade kunnat bli värre än vad det nu faktiskt är. Men även om man bortser från dessa områden för den ekonomiska politiken finns det utomordentligt angelägna uppgifter för en handlingskraftig regering — om vi hade någon. Jag skall ge ett antal exempel på sådana arbetsuppgifter. I flera års tid har svensk skogsindustri — massaoch pappersindustrin och sågverken — inte kunnat utnyttja vare sig sin produktionskapacitet eller sitt marknadsutrymme. Det beror på att skogsavverkningarna inte har räckt till för att förse industrin med råvara. Avverkningarna har legat lägre än både industrins behov och tillväxten av avverkningsmogen skog. Den nästan otroliga situationen har alltså uppstått att medan träden står kvar i skogen, åldras och förstörs, måste industrin köra med nedsatt produktion och företag t.o.m. läggas ned därför att de saknar råvara. De valutaförluster som vi på detta sätt gör är mycket stora. Enligt skogsindustrins samarbetsutskott skulle den svenska bytesbalansen kunna förbättras med 8 miljarder kronor, om skogsindustrin fick råvara som räckte till för vad den förmår producera och sälja. Därför kräver industrin nu snabba åtgärder. Vi har i snart två års tid försökt förmå regeringen att ingripa för att öka avverkningarna. Nu gör man äntligen ett försök. fr.o.m. nästa år skall skogsägarna få ett extra bidrag som stimulans till avverkning. Men det är tvivelaktigt om det ger någon effekt. Skogsägarna fick redan i fjol en rejäl skattesubvention — halva inkomsten av timmerförsäljningen är skattefri. Men resultatet blev att avverkningarna minskade och att priserna kraftigt steg. Vi tror för vår del att skogsbeskattningen måste göras om ganska radikalt. Men det tar tid, och tid har vi brist på i det här läget. Därför måste ökade avverkningar kunna framtvingas. Det kan vara en besk medicin både för skogsägarna och för den borgerliga regeringen. Men vi har helt enkelt inte råd med ett nationalekonomiskt slöseri, som om det upphörde skulle kunna minska underskottet i bytesbalansen med en tredjedel och radikalt ändra situationen när det gäller vårt behov av utlandslån. Regeringen har nyligen framlagt en energiproposition. Dess målsättning att minska oljeberoendet är aktningsvärd. Men jag saknar en insikt, nämligen att energipolitiken måste göras till en integrerad del av vår ekonomiska politik och att därmed all möjlig ansträngning måste göras för att minska allt slags energiimport. Därför är det exempelvis obegripligt att regeringen inte vill satsa mer på den enda rent inhemska energikälla vi har, dvs. vattenkraften. Men det finns ytterligare arbetsuppgifter. Den stora offentliga upphandlingen på 60 miljarder kronor om året från det privata näringslivet måste ges en näringspolitisk uppgift, så att svensk industri gynnas. Men industrins egen upphandling borde också inriktas på sådant sätt att svenska leverantörer får större chanser och att importen av insatsvaror, komponenter etc. kan minskas. Vi måste inse att vi inte bara skall stimulera industrin till export utan också stimulera den att hårdare satsa på vår egen marknad. Där kan stat och kommun göra en väsentlig insats. Bostadsbyggandet är i kris. Enligt nyligen framlagda beräkningar kan igångsättningen av nya bostäder i år falla till 40 000. Kraftfulla åtgärder måste därför vidtas för att hålla uppe bostadsbyggandet. Det ger visserligen inga exportinkomster. Men det behövs bostäder och det krävs en bevarad industriell kapacitet också i den branschen, om vi skall klara framtidens byggande själva — skall vi ha en industri som växer måste vi också ha en industri som bygger — och om svensk byggindustri skall kunna bidra med exportinkomster genom byggande utomlands. Herr talman! En central uppgift för varje ekonomisk politik i det här landet är att stoppa inflationen, sanera statsfinanserna och minska budgetunderskottet. Det råder inget tvivel om att den preliminära uppgörelsen om ett tvåårigt löneavtal mellan LO och SAF givit det här landet en rejäl chans att börja bromsa upp inflationen. Men det förutsätter i så fall att landets regering tar vara på den chansen. Det är tveksamt om den sittande regeringen är i stånd till detta. Bara timmarna efter det att avtalet var klart aviserade man en rad åtgärder som pressar upp inflationstakten. Och i det s.k. handlingsprogrammet finns inte ett ord om hur inflationen skall bekämpas. Ändå är det just i det här läget som en beslutsam insats mot inflationen skulle kunna ge resultat, och jag skall ge några exempel: 1. För några veckor sedan höjdes räntan med hela 2 96. När nu löneavtalet är klart och när nu regeringen presenterar sitt handlingsprogram — det handlingsprogram som Gösta Bohman i ett brev till finansutskottet har beskrivit som det som på nytt väckt förväntningar om en bättre ekonomisk framtid — då vore det enda logiska att sänka räntan igen. Vågar man inte göra det visar det en sak: regeringen tror inte på sitt eget program och regeringen anser att vi vandrar på randen av en ständig valutakris. 2. Just nu pågår förhandlingar mellan staten och jordbrukarna om ett nytt jordbruksavtal. Det råder inget tvivel om att den konstruktion som jordbruksavtalet hittills haft har medverkat till att hålla i gång inflationen. Genom att jordbrukarna får full kompensation för den inflation vi har haft, så rullar denna vidare i form av kraftigt höjda matpriser. Det upplevde vi alla nui januari, då matpriserna på en gång steg med 9 26. Om nu löntagarna är beredda att acceptera ett magert avtal över två år för att medverka till en sanering av ekonomin, så borde vi enligt min uppfattning kunna kräva samma sak av landets jordbrukare. 3. Regeringen håller f.n. på att avrusta samhällets kontroll över prisutvecklingen genom att i liberalismens — eller kanske snarare Burenstam Linders — namn avskaffa prisregleringar och minska SPK:s resurser. Men just nu borde man göra raka motsatsen. Om landets löntagare är beredda att visa återhållsamhet, måste samma återhållsamhet krävas av företagen när det gäller prishöjningar. 4. Spekulationsaffärer, den grå kreditmarknaden och den svällande konsumtionen på kredit är andra inslag i inflationsekonomin, som förvärrar sjukan. Här måste en rad hårdhänta ingripanden göras: skärpt realisationsvinstbeskattning, mindre generösa skatteavdrag, begränsning av kontokort och konsumtionskrediter. Här bör man gå hårt och bestämt fram. Herr talman! När det gäller statsfinanserna är naturligtvis den viktigaste förutsättningen att vi får fart på Sveriges ekonomi och kan stoppa inflationen. Kombinationen av stagnation och inflation har visat sig vara helt förödande för statsbudgetens utveckling. Vi måste också genomföra en grundläggande reformering av beskattningen. En skiss till en sådan skattereform är nu ute för diskussion bland det socialdemokratiska partiets medlemmar. Den innebär en rejäl sänkning av marginalskatterna men också en rejäl sanering av avdragssystemet — i toppen, inte i botten, där regeringen har satt in sin stöt. Dessutom talar vi om hur sänkningen av inkomstskatten skall finansieras — genom införandet av produktionsskatten, den s.k. promsen. Vi kan emellertid göra mera när det gäller att sanera statsbudgeten. Vii det här huset borde på allvar se till att samhället får resurser för att sätta åt skattesmitare, svartjobbare och andra som skor sig på det allmännas bekostnad. Det är inte bara fråga om rättvisa och moral. Ur den här svarta sektorn i vår ekonomi kan stora belopp hämtas, som väsentligt skulle förbättra statens och kommunernas finanser. Enligt vissa forskningsresultat skulle det 1980 ha funnits oredovisade skattepliktiga inkomster i vårt land på minst 17 miljarder kronor — kanske ända upp till det dubbla beloppet, dvs. 34 miljarder kronor. Skattebortfallet för stat och kommun kan därmed uppskattas till någonting mellan 13 och 27 miljarder kronor. Det kan jämföras med att inkomstskatten f. n. tillför statskassan ungefär 33 miljarder kronor. Därtill kommer de skattebetalare, framför allt företag, som struntar i att betala in skatter, arbetsgivaravgifter och moms. F. n. står 8 miljarder kronor ute i obetalda skatter. Kunde staten bara driva in sina egna fordringar — det kanske budgetministern kan lämna några upplysningar om — skulle vi få in pengar som räckte till både ett och två borgerliga sparpaket. Herr talman! Det finns ytterligare en viktig uppgift för den ekonomiska politiken, nämligen att skapa förutsättningar för en uppgång av industrins investeringar ur den djupa vågdal som de har befunnit sig i under de senaste åren. Den dåliga investeringsutvecklingen har säkert flera orsaker — svag marknadsutveckling, osäkerhet om framtiden, brist på kommersiellt utvecklingsbara projekt. Men en viktig, och ibland kanske avgörande, faktor torde vara att andra placeringar — utlåning, fastighetsaffärer, utlandsinvesteringar — tett sig avsevärt mera lönsamma än produktiva investeringar i Sverige. Det står helt klart att detta måste ändras, om Sverige vill förbli ett avancerat industriland genom att utveckla sin industri. Då krävs att industriell produktion blir lönsammare än all annan ekonomisk verksamhet — lönsammare än exempelvis utlåning, import och fastighetsförvaltning. Annars söker sig varken kapital eller företagartalanger till industrin. Nödvändiga åtgärder är att minska inflationen, sänka räntan, sanera den grå kreditmarknaden och skärpa beskattningen av olika spekulationsaffärer. Men det räcker inte. Vinstnivån i svensk industri måste under 1980-talet tillåtas bli högre än vad den var under 1970-talet. Dessutom måste industrin ha tillgång till en ökad mängd riskvilligt kapital för att kunna finansiera sina investeringar och förbättra sin soliditet. Det finns två vägar att nå det målet. Den ena har den borgerliga regeringen börjat staka ut. Och härvidlag visar den en energi och en målmedvetenhet man gärna skulle vilja se på andra områden av den ekonomiska politiken. Under den gångna hösten har man nämligen startat en miljardrullning i skattesubventioner för att driva upp kurserna på aktiemarknaden. Aktieutdelning beskattas numera lindrigare än andra inkomster. Ett system som kallas skattepremierat lönsparande har man raskt gjort om till kreditfinansierade fonder för aktieköp. Dessutom har man, som riksbankschefen uttryckt sig, oskadliggjort marknaden för premieobligationer, allt i syfte att föra över pengar till efterfrågan på aktier och skapa hausse på aktiebörsen. Och därmed har man lyckats. Börsaktiernas marknadsvärde har på ett par månader stigit med 11 miljarder kronor. Många industriföretags aktier har med säkerhet varit undervärderade av börsens placerare. Det ligger därför viss reson i att aktiekurserna stiger, även om det skär sig mot den jämmer och veklagan över den otillräckliga avkastningen på aktier som man regelbundet utstöter. Men det är två inslag i den här utvecklingen som inger betänkligheter. Det ena är att regeringen strör ut sina subventionsmiljarder utan att bry sig om huruvida det verkligen är något nysparande som placeras i aktier. Man går snarast den motsatta vägen genom att uppmuntra lånefinansiering. Ekonomiministern har gett sin välsignelse åt att skattepremier utgår för aktieköp som sker med lånade medel, t.o.m. i de fall där företagen lånar ut sina egna pengar för att köpa sina egna aktier. Finansutskottets borgerliga majoritet vågade inte ens låta utreda lagligheten i de här transaktionerna. Herr talman! Sannerligen har Sverige blivit ett märkligt land, där regeringen skall lära folk att spara genom att uppmuntra dem att låna. Det andra betänkliga inslaget är de fördelningspolitiska effekterna av den här subventionsaffären. Överallt i vårt samhälle skall det nu snålas: skolbarnen måste äta billigare mat, de handikappade fråntas sina bidrag, sjukvården försämras osv. Men när det gäller att frammana bilden av en blomstrande aktiemarknad, att skapa våldsamma kursstegringar på aktier, då skyr man inga kostnader, då vet generositeten knappast någon gräns. Man bryr sig inte ens om huruvida gränsen för det lagliga överskrids. Ändå är detta bara början. Skall regeringen nå målet, som är att tillföra näringslivet nytt kapital på åtminstone 34 miljarder kronor per år, måste ännu mer skattepengar pumpas in i aktieplaceringar, ännu liberalare skatteregler konstrueras till aktieägarnas och företagens fromma. Men det kan visa sig vara en draksådd som regeringen håller på med. För det är något osunt som är på väg att hända i det här landet. Sverige befinner sig i en svår kris. Tiotusentals människor kommer i år att förlora sina jobb, många företag kommer att slås ut, tusentals jordbrukare kan tvingas bort från sina gårdar av de skyhöga räntorna. Men mitt i allt detta elände frodas penninghandeln och spekulationerna som aldrig förr, understödda av en skattesubventionerad kreditgivning. Jag vill rikta en allvarlig maning till de borgerliga partierna: Underskatta inte människors känsla för rättvisa och anständighet i politiken! Det som nu sker kan allvarligt skada möjligheterna att få förståelse för nödvändigheten av effektivitet och lönsamhet i industrin. Och ni måste fråga er: Vad händer den dag då staten, med sina enorma underskott, inte längre orkar hålla den här subventionskarusellen i gång och kreditströmmen till aktiemarknaden minskar? Både de borgerliga partierna och näringslivet borde inse att en ökad kapitalbildning i näringslivet, som skall ge stabilitet och uthållighet, inte kan byggas på skattesubventioner, lånefinansiering och ökade orättvisor. Enligt vår mening måste nya former skapas för kapitalbildningen i det här landet när det gäller näringslivets försörjning med riskvilligt kapital. Vi måste dessutom finna former som gör det motiverat för de stora löntagargrupperna att avstå från lönehöjningar och acceptera att pengarna i stället satsas i företagen. Här förenas två huvudströmmar i arbetarrörelsens diskussion om löntagarnas roll i näringslivet. Kravet på spridning av den ekonomiska makten måste ställas samtidigt med kravet på löntagarna att medverka till en ökad kapitalbildning. Enklare uttryckt: Skall löntagarna ställa upp med sina pengar, måste de få ett ägande och inflytande som svarar mot deras insatser. Det kan bara ske om löntagarna behåller äganderätten till sina pengar, blir delägare i de företag där deras pengar satsas. Det kan ske om vi inför löntagarfonder. Löntagarfonder kan också medverka till att högre vinster blir fördelningspolitiskt acceptabla — om löntagarna får deli vinsterna och mer att säga till om när det gäller hur de används. Men löntagarfonderna är inte bara en fråga om pengar och kapital. Det handlar också om en demokratisering av inflytandet i näringslivet. Genom att köpa aktier, satsa riskvilligt kapital i företag, blir fonderna och löntagarna delägare i företagen. Och de får ägarinflytande. Jag tror att det kan ha väsentliga konsekvenser för våra möjligheter att ta oss ur den ekonomiska krisen. Jag tror att inträdet av en ny ägargrupp i näringslivet kommer att få tre viktiga konsekvenser: 1. Synen på hur man skall tjäna pengar kommer att förändras. För den private kapitalägaren är det skäligen likgiltigt om företagens vinster uppstår i produktionen eller genom olika slag av spekulation och finansiella placeringar. För löntagarna som ägare borde det vara vinst ur produktivt arbete som framför allt skall eftersträvas — och det är produktivt arbete det här landet behöver. 2. Synen på hur vinsten skall användas kommer att förändras. Också löntagarfondernas aktier och löntagarstyrda företag måste ge utdelning och vinst. Det är självklart. Men det blir inte vinst till varje pris. Överskott över en viss nivå kommer att gå till företagens utveckling och till bättre arbetsmiljö, som gör industrin mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden — och det behöver vi också. 3. Löntagarnas ägaransvar vilar på en avsevärt säkrare grund än bara önskan att tjäna pengar. De måste ta ansvaret för företagens överlevnad och utveckling, eftersom det är på detta som deras egen framtid och trygghet beror. Och jag tror att det är på den grunden som det här landets framtid skall byggas. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Två huvudproblem dominerar årets finansplan och budgetförslag. Det är underskotten i vår utrikeshandel och i statens budget. Utsikterna för 1981 är inte särskilt ljusa. Inte för Sverige och inte heller för övriga industriländer. Den internationella konjunktursvackan nådde botten i slutet på 1980. För 1981 förutses en mycket svag tillväxt i världsekonomin. Först 1982 räknar man med en mer positiv utveckling. Regeringen är i sin bedömning t.o.m. något mer pessimistisk vad gäller 1981 än vad man har varit fftån OECD-sekretariatets sida. Osäkerheten i bedömningen är också stor. Det viktigaste av allt är att få en sådan utgångssituation för det kommande året att vi kan undvika en kraftig långsiktig ökning av arbetslösheten. Sådana allvarliga följder för sysselsättningen är nämligen vad som hotar, om vi inte i rimlig tid kan få balans i vår samhällsekonomi. Vårt underskott i utrikesaffärerna gör att vi inte kan ta oss förbi 1981 genom en kraftig stimulans av vår privata och offentliga konsumtion. I stället tvingas vi hålla tillbaka konsumtionen, även om det inte kan ske med riktigt den kraft som skulle ha varit fallet om konjunkturen varit påtagligt gynnsammare. För sysselsättningen under 1981 innebär det här att vi står inför ökade problem. Men situationen kunde ha varit värre. Den totala omfattningen av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning minskade med 35 000 personer under det gångna året, med en betydligt mindre ökning av arbetslöshetssiffrorna. Räknar man samman arbetslösheten med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna finner man att tredje kvartalet 1980 var summan den lägsta som vi haft sedan kostnadskrisen drabbade det svenska näringslivet 1975. Men vi skall självfallet komma ihåg att den utbildning och det arbete som uträttas inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ju innebär tillskott av resurser till vår samhällsekonomi, något som inte gäller för arbetslösheten. Vi har alltså åtskilligt med resurser till hands inom arbetsmarknadspolitiken för att kunna möta effekterna av den internationella konjunktursvackan. Regeringen har understrukit hur viktigt det är att arbetsmarknadspolitiken inriktas på att underlätta för människor att få sysselsättning inom den konkurrensutsatta delen av vårt näringsliv. Då vi behandlade sparpropositionen i höstas underströk vi många gånger att denna proposition bara var ett steg på vägen mot bättre balans i samhällsekonomi och statsfinanser. Missuppfattningen att sparpropositionen var det Alexanderhugg som skulle räcka till för att få ordning på åtminstone statens finanser kan möjligen ha berott på att man trodde att oppositionens höga röstläge var något slags mätare på hur långtgående regeringsförslagen egentligen var. Som påpekas i finansplanen ökar statens utgifter i övervägande utsträckning ”automatiskt”, medan statens inkomster däremot på ett avgörande sätt är beroende av tillväxten i den övriga ekonomin. Av detta följer två viktiga slutsatser. Det är nödvändigt att minska automatiken på den offentliga utgiftssidan. Det är också nödvändigt med en bättre ekonomisk tillväxt i hela samhället. Utan en positiv utveckling av nationalinkomsten riskerar vi permanent ohållbart stora underskott. Vägen bort från underskotten måste därför, vid sidan av de sparåtgärder som framtvingas, gå över åtgärder syftande till att häva stagnationen, och då inte minst genom att pressa ned kostnaderna i förhållande till utlandet och minska vårt oljeberoende.

Det är en uppläggning som också gick igen i Kjell-Olof Feldts anförande nyss. Jämför vi med det debattklimat som har varit rådande efter 1979 års val kan vi nu, om vi lyssnar noga, ibland märka ett ändrat tonfall från socialdemokratiska talesmän. Ibland talar man mer på allvar om grundläggande ekonomiska problem och mindre om att regeringen skulle vara upphov till allt ont. Man har också ibland på allvar börjat uppmärksamma vår internationella konkurrenskraft som en av de viktigaste omständigheterna när det gäller att återvinna ekonomisk balans. Ett bra uttryck för denna ändrade inställning finns i den rapport om löntagarfonder som en arbetsgrupp inom LO och socialdemokraterna med Kjell-Olof Feldt som ordförande har avlämnat. Där kan man läsa följande: ”De två stora störningar, som utgör de grundläggande orsakerna till Sveriges nuvarande ekonomiska obalansproblem inträffade i mitten av 70-talet. Dessa störningar var av långsiktig karaktär vilket innebär att vi förr eller senare måste anpassa hela vår ekonomi efter de nya förutsättningar som de åstadkommit. Först kom den kraftiga oljeprishöjningen 1973. Den innebar att vi för att betala oljeimporten skulle behövt exportera kanske 6-7 procent mer industriprodukter. -—-- Den andra störningen hör samman med den ekonomiska politik som de stora västekonomierna satte in för att bekämpa inflationen och effekterna av oljeprishöjningarna. ——— Efterfrågebortfallet drabbade främst våra basindustrier. Därigenom kom en del av den svenska exportnäringen att slås ut. I ett läge när vi egentligen, p g a de höjda oljepriserna, borde ha ökat industrin med 535-10 procent drabbades vi av en utslagning av ungefär samma storleksordning. I dagsläget kan alltså industrin bedömas vara 10-20 procent för liten. Utöver dessa två störningar av mer djupgående och långsiktig karaktär förstärktes sedan problemen av den svenska kostnadsutvecklingen.

Därmed skulle möjligheterna till samförstånd öka avsevärt. Socialdemokratiska debattörer skulle då knappast kunna fortsätta att skylla de ekonomiska svårigheter som uppträtt under 1970-talets senare hälft på regeringarna Fälldin och Ullsten. Ingen bestrider numera att den snabba ekonomiska tillväxten under 1950 och 1960-talen hade sin huvudsakliga grund i de gynnsamma ekonomiska villkor som var gemensamma för samtliga västeuropeiska industriländer, oberoende av regeringarnas politiska färg. De gynnsamma villkoren bestod bl.a. i en snabb teknologisk utveckling, överföring av resurser — för vårt lands del främst arbetskraft — från jordoch skogsbruk till industri, billiga och t.o.m. sjunkande energipriser, fasta valutakurser och en snabb utveckling av en fri världshandel. Dessa villkor gav både Sverige och övriga industriländer en snabb ekonomisk tillväxt och goda möjligheter att bygga upp ett välfärdssamhälle med ett välutvecklat socialt trygghetssystem. Denna reformverksamhet genomfördes i långa stycken i enighet, i vart fall mellan mittenpartierna och socialdemokratin. I stort sett kunde konjunktursvängningarna i ekonomin överbryggas enligt de nationalekonomiska teorier som i Sverige hade sin främsta företrädare i Bertil Ohlin. Lika uppenbart är det att de ekonomiska problem som drabbat Sverige under 1970-talets senare hälft inte kunde ha undvikits om socialdemokraterna fått fullfölja sin politik med höga skatter, nya tunga bördor på företagen och fondsocialism. Detta var ju huvudinnehållet i de socialdemokratiska förslagen på våren 1976 och i valrörelsen på hösten samma år. Regeringarna Fälldin och Ullsten har haft att kämpa dels med de kraftiga kostnadsökningar som drabbade svenskt näringsliv från mitten på 1970-talet, dels med de radikalt och varaktigt ändrade villkor för Sveriges och övriga industriländers ekonomiska politik som inträtt under 1970-talets senare hälft, dvs. just de svårigheter som Kjell-Olof Feldt beskriver i rapporten om löntagarfonder och som jag nyss citerade. Nya industriländer med billig arbetskraft tillägnar sig nu modern teknologi och bjuder allt hårdare industrikonkurrens. Detta måste vi möta med snabba rationaliseringar i våra traditionella exportindustrier, strukturomvandling, teknisk forskning och kraftiga insatser för att pressa ner våra kostnader. Industrins tillskott av arbetskraft och övriga resurser måste nu i huvudsak vägas av mot den offentliga sektorn. Vi måste inse att en utveckling som bl.a. inneburit att den kommunala sektorn på tio år ökat antalet anställda med i runt tal 400 000 personer, samtidigt som totala nettotillskottet av arbetskraft utgjort bara 350 000 personer, ovillkorligen måste brytas. Jag noterade också att Kjell-Olof Feldt i sitt anförande sade att de nya jobben måste skapas inom exportindustrin. Men hur kommer det sig då att ni istort sett har motsatt er alla regeringens förslag som syftar till att begränsa den kommunala expansionen, förslag som Kjell-Olof Feldt också kritiserade i sitt anförande nu? Men i dessa dagar får socialdemokraterna undervisning av sina egna ekonomer om att den offentliga sektorns expansion måste hejdas. Jag tycker det finns tecken på att ni sakta men säkert drivs bort från er gamla doktrin att den offentliga sektorns tillväxt i alla lägen skulle vara en fördel. Regeringen ger för sin del ett klart besked. I budgetförslaget slås det fast att staten inte längre har råd att som hittills år från år öka överföringarna till kommunerna. De höjda oljekostnaderna är likaledes en varaktig förändring av våra ekonomiska villkor. De är ingen konjunkturföreteelse som man kan överbrygga. I stället krävs här väldiga satsningar för att minska vårt oljeberoende, energisparande, forskning, utveckling och stora investeringar i energiproduktion från förnybara och inhemska energikällor. Att dessa radikalt förändrade energivillkor kraftigt påverkar vårt konsumtionsutrymme har regeringen både tidigare och i den finansplan som vi nu behandlar kraftigt understrukit. Jag kan instämma i vad Kjell-Olof Feldt sade nyss i sitt anförande, nämligen att vår energipolitik måste vara en integrerad del av den ekonomiska politiken i övrigt. Men jag noterade också att han här nämnde vattenkraftsutbyggnaden, och då måste jag ställa en fråga. Här finns två huvudlinjer. Den ena är att man bygger ut de älvar som redan är ianspråktagna för vattenkraftsproduktion. Den andra är att man tar en av de stora Norrlandsälvarna, Kalixälven. Jag kan inte tolka det som har hänt — alla kommer ihåg Sölvbackadebatten — eller Kjell-Olof Feldts uttalande nyss på något annat sätt än att han tänker sig att raskt aktualisera en utbyggnad av Kalixälven. Det vore bra att få ett besked på den punkten. Där delar sig våra uppfattningar om vilken modell man skall ha för att utnyttja vattenkraften ytterligare i den utsträckning som vi alla är överens om, nämligen en höjning med 3—4 TWh. Ni socialdemokrater har visserligen sagt att vi måste räkna med uppoffringar för att komma i balans. Men ni har likväl envist vägrat att i nuvarande konjunkturläge — som ni uttrycker er — medverka till en begränsning av konsumtionsökningen. Ni diskuterar alltså konjunkturpolitik men bortser ändå när det gäller den praktiska politiken från de varaktigt förändrade villkoren för Sveriges och Övriga industriländers ekonomiska politik. Den fria handeln — ett av de viktigaste villkoren för svensk ekonomisk tillväxt — hotas nu av en tilltagande protektionism, ett hot som inte heller kan sägas vara någon kortvarig och tillfällig konjunkturföreteelse. Här måste jag beklaga att socialdemokraterna inte sluter upp i vakthållningen om en fri handel. I stället för att förorda åtgärder som innebär att vi skulle tumma på vårt internationella ansvar borde även socialdemokratin hjälpa till att informera svenska folket om det omöjliga i att på sikt skydda vårt ekonomiska försprång genom gränshinder. Vår solidaritet med de svaga får dessutom inte begränsas till vårt eget land. Nu finns det emellertid, herr talman, tecken på ett nytt tänkande inom socialdemokratin när det gäller den ekonomiska politiken, ett tänkande som i själva verket ligger nära regeringens uppfattning, även om det finns en del skillnader av mindre avgörande slag. Man betonar då vikten av ökad kapitalbildning, av minskat oljeberoende, av tillgången på riskvilligt kapital, av bättre fungerande arbetsmarknad och av kraftig återhållsamhet när det gäller de offentliga utgifterna. Mycket av det här återkom också i Kjell-Olof Feldts anförande. En artikel av sex socialdemokratiska ekonomer, som publicerades häromdagen och som har blivit ganska uppmärksammad, innehöll visserligen kritik även mot den sittande regeringen, men när det gällde den ekonomiska politiken var det som där förordades inte särskilt avlägset från regeringspartiernas uppfattning. Att möjliggöra en högre grad av samsyn i fråga om den ekonomiska politiken är alltså någonting som regeringen inte på egen hand kan göra annat än att bidra till. Mycket beror helt enkelt på den fortsatta utvecklingen inom socialdemokratin. Utfallet av de skatteöverläggningar som nu skall äga rum får vi väl ta som ett första tecken på hur det här kommer att utvecklas. Jag vill, herr talman, understryka vikten av att vi nu kommer bort från de partipolitiserade beskrivningarna av våra ekonomiska problem. Det är en gemensam uppgift för de politiska partierna att förklara för alla medborgare att dessa ekonomiska problem måste mötas med bestämda och fasta insatser, som kräver hela vårt folks medverkan. Både 1975 års kostnadskris och de kraftiga energiprishöjningarna åren 1979 och 1980 har nära nog ställt vårt land inför ett ultimatum. Det kraftiga underskottet i bytesbalansen måste mötas med kraftfulla åtgärder. Annars blir resultatet för sysselsättning och välfärd oacceptabelt. Konkurrensen har hårdnat genom framväxten av nya industriländer, som delvis konkurrerar med våra traditionella branscher. Vi borde tidigare ha insett att detta skulle komma. Det teknologiska försprång som vi hade förut, och som nästan uppfattats som självklart, har delvis inhämtats. Därför måste vi nu satsa hårdare på forskning och teknisk utveckling inom både gamla och nya branscher. Herr talman! Det ekonomiska program som regeringen lade fram i början av februari är liksom sparpropositionen i höstas ett viktigt steg på vägen mot ekonomisk balans. Men inte heller detta paket är något Alexanderhugg som i ett slag löser våra ekonomiska problem. Inte minst exemplet med energipolitiken visar att våra problem, med utrikesbalansen och på andra områden, är mer vittgående än så. Kostnadsläget i förhållande till utlandet är bara en del av en större problemhärva. Därför måste det vara fråga om ett målmedvetet reformarbete, som med nödvändighet tar en del tid. Jag vill understryka att arbetet måste bedrivas med stor kraft och skyndsamhet. Den i särklass viktigaste åtgärden för att förbättra ekonomins funktionssätt är naturligtvis förslaget att sänka marginalskatterna ned till 50 96 för den helt dominerande andelen heltidsarbetande inkomsttagare. Kjell-Olof Feldt nämnde problemet med virkesförsörjningen. Där väntas förslag till åtgärder för att stimulera skogsavverkningen från den s.k. virkesförsörjningsutredningen. Nu har regeringen funnit att den inte kan avvakta utredningens resultat, utan den föreslår att det fram till avverkningssäsongen 1983 skall ges en särskild stimulans i form av ett extra avdrag i beskattningen. Stödet till skogsbruksplaner skall också förbättras. Jag vill dock betona att dessa åtgärder kommer att finansieras av skogsbruksnäringen själv genom höjda skogsvårdsavgifter. Jag kan vidare dela Kjell-Olof Feldts uppfattning att det är viktigt att ta itu med frågan om hur skogsbeskattningen skall utformas i framtiden. Vi måste få arbetsmarknaden att fungera bättre än hittills. Regeringen aviserar ett särskilt nyanställningsstöd för industrin i syfte att förmå företagen att nyrekrytera redan innan industrikonjunkturen vänder uppåt. Möjligheterna för arbetslösa byggnadsarbetare att veckopendla kommer att förbättras. Därigenom kan besvärande flaskhalsar undanröjas, vilket också bidrar till att minska arbetslösheten. Arbetsmarknadsutbildningen bör mer inriktas på människors möjlighet att få arbete inom industrin, framför allt den utlandskonkurrerande industrin. Möjligheterna till provanställning av ungdomar och visstidsanställning vid arbetstoppar kommer också att förbättras. Möjligheterna till exportkrediter kommer också att öka för att näringslivet bättre skall kunna konkurrera med andra länders industrier, som har exportkreditstöd. Regeringen skall också återkomma med förslag angående affärsverkens investeringar. Det gäller bl.a. att öka SJ:s investeringar i syfte att stimulera verkstadsindustrin och därmed bidra i kampen mot arbetslösheten. Jag vill också nämna den höjda energibeskattningen. Dess främsta syfte är att få fart på energisparandet i näringslivet, hos hushållen, hos byggnadsföretagen och i den offentliga sektorns förvaltningar. Genom denna höjda skatt och genom de andra energipolitiska åtgärder som vidtas så ökar man investeringstakten när det gäller att ersätta olja med andra energikällor samt över huvud taget spara på energiförbrukningen. Investeringarna för bättre energihushållning har en flerdubbelt positiv effekt på vår ekonomi. Påfrestningarna på vår utrikesbalans minskar. Investeringarna stimulerar tillväxt och sysselsättning. Satsningen på energihushållning medför också investeringar i teknisk utveckling och i människors kunnande. Svenska företag kan bygga upp ett kunnande som sedan kan leda till svensk export av utrustning för energihushållning och export av konsulttjänster. Oljeberoendet har varit en kvarnsten om halsen för vår nation. När vi lyfter av den, kommer detta att ge många stimulanser för vår samhällsekonomi. Därför måste vi med kraft utnyttja de möjligheter detta ger. Herr talman! Vid behandlingen av den socialdemokratiska partimotionen har utskottet tagit fasta på den samstämmighet mellan regeringspartierna och socialdemokraterna som föreligger på vissa ganska viktiga punkter när det gäller de problem som jag nu har nämnt. Men samtidigt har vi från utskottsmajoritetens sida tvingats peka på att socialdemokraterna i sina konkreta förslag inte vill arbeta för de övergripande mål som de själva bekänner sig till. Jag ger några exempel på detta. Vi finner det från utskottsmajoritetens sida mycket värdefullt att socialdemokraterna nu vill genomföra ”en avsevärd och generell sänkning av marginalskatterna”. Ett så rakt besked om marginalskatterna har socialdemokraterna aldrig tidigare lämnat. Det är bra att det nu har kommit. Men varför fortsätter då socialdemokraterna sin kamp för att riva upp indexskyddet av skatteskalan? Detta skydd fungerar ju som en spärr mot automatisk höjning av marginalskatterna. Att den ena minuten kräva marginalskattesänkning och nästa minut kräva att en spärr mot automatiska marginalskattehöjningar skall bort, det går väl ändå inte ihop, Kjell-Olof Feldt. Vad gäller den s.k. automatiken i statens budget, finns en viss samstämmighet inom utskottet. Automatiken på utgiftssidan bidrar starkt till stadigt ökande underskott. ”Bryt upp indexregleringar och liknande inflationsmekanismer” — så lyder första punkten i socialdemokraternas program mot inflationen. Men sedan tar de socialdemokratiska reservanterna i utskottet den indexreglerade skatteskalan som ett exempel på inflationsdrivande system. Och det är obegripligt. Om man den ena minuten säger att marginalskatterna är inflationsdrivande därför att de höjer lönekraven och dämpar utbudet av arbetskraft — så står det i den socialdemokratiska motionen — kan man ju inte nästa minut påstå att indexskyddet, som hindrar automatiska marginalskattehöjningar, skulle vara inflationsdrivande. Lika konstigt är det att socialdemokraterna den ena minuten i princip vill bryta indexbindningarna för att i nästa minut kräva att den direkta kopplingen mellan pensionerna och konsumentprisindex skall återinföras. Det här gäller två viktiga områden i dagens ekonomiska debatt, marginalskatternas och indexautomatikens roll i vår ekonomi. På båda områdena råder det enligt min mening en viss oreda i socialdemokratiskt tänkande. Jag vill ändå hoppas att det pågår ett nytänkande inom socialdemokratin — vilket det finns vissa tecken på — som ökar förutsättningarna för samförståndslösningar. En tredje punkt där en samstämmig grunduppfattning har kunnat noteras inom utskottet gäller nödvändigheten att hålla tillbaka de offentliga inkomstöverföringarna till hushållen, bl.a. pensioner, barnbidrag, bostadsbidrag, räntebidrag och matsubventioner. Så här står det i den socialdemokratiska partimotionen: ”Om vi skall komma till rätta med budgetunderskottet kommer därför de totala transfereringarna till hushållen inte att kunna öka i samma snabba takt som under tidigare år.” Detta tyder på en åsiktsförändring hos socialdemokraterna, som alla vi andra i utskottet tycker är bra. Vi är alltså överens i principfrågan att transfereringarna måste hållas tillbaka. Men av den tanken ser man ingenting i den socialdemokratiska motionen i form av konkreta förslag. I stället ökar man i förhållande till regeringens förslag transfereringarna budgetåret 1981/82 med 55 miljoner i studiestöd, 75 miljoner i bostadsbidrag, 241 miljoner i pensioner och 25 miljoner i bidragsförskott. Det gör sammanlagt 396 miljoner. Ett socialdemokratiskt önskemål att man skall dra ner statens kostnader för transfereringarna betyder alltså enligt deras egen motion egentligen inte annat än att man i stället nästa budgetår ökar statens kostnader för överföringar till hushållen med närmare 400 milj.kr. i förhållande till vad regeringen föreslagit. Frågan om budgetunderskottet var ju en viktig punkt i Kjell-Olof Feldts anförande, och därför är det motiverat att fråga: Vad vill socialdemokraterna göra på den här fronten för att komma till rätta med och minska budgetunderskottet? Hade socialdemokraterna regeringsansvaret kunde de självfallet inte agera tvärtemot de målsättningar som de bekänner sig till. Men vilka förslag ni då skulle lägga fram, Kjell-Olof Feldt, har vi hittills inte fått veta. Det är en rimlig begäran att vi i den här debatten får besked om åtminstone något enda område där ni socialdemokrater är villiga att vidta åtgärder för att dämpa statens transfereringar till hushållen, som jag nyss berörde. Den samlade effekten av alla de ändringsförslag som socialdemokraterna lagt fram innebär sammanlagt en försvagning av budgeten med 1 735 milj.kr. Dessa tillkommande utgifter finansieras med inkomstförstärkningar och besparingar på andra områden. Det betyder alltså att budgetsaldot inte skulle förändras i anledning av de socialdemokratiska förslag som nu är framlagda. Men när det nu riktas en våldsam kritik mot regeringen för det stigande budgetunderskottet kan man fråga: Varför ger man i den socialdemokratiska motionen eller i reservationerna vid finansutskottets betänkande inte ens en antydan om hur man tänker sig att detta underskott skulle kunna minskas? Jag har, herr talman, i denna debatt pekat på den samstämmighet som finns på vissa viktiga punkter mellan regeringspartierna och socialdemokraterna i övergripande principfrågor. Men jag har också pekat på att socialdemokraterna inte genom konkreta förslag vill bidra till den utveckling som vi alla egentligen är överens om och som även socialdemokraterna ansluter sig till. Här framträder bilden av en socialdemokratisk opposition som på viktiga punkter är på väg bort från sina tidigare teorier, t.ex. om välsignelsen med höga skatter och en ständig tillväxt i den offentliga sektorn. Om bara det politiska modet funnes att tillämpa detta i praktisk politik och praktiska politiska förslag, så skulle möjligheterna till samförstånd, som jag ser det, öka väsentligt. Herr talman! Utskottet tillstyrker regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetreglering och avstyrker motionerna som vi har behandlat i nu föreliggande betänkande. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i finansutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Eric Enlund vädjar till socialdemokraterna att befria den borgerliga regeringen från skuldbördan när det gäller Sveriges ekonomiska kris. Jag skall tala om för Eric Enlund att jag har upphört att grubbla över det problemet. Det som bekymrar mig, bekymrar svenska folket och borde bekymra den borgerliga regeringen är hur vi skall lösa den ekonomiska kris som vi befinner oss i, oberoende av vem som bär skulden. Då är det tomheten, vagheten och inkompetensen i den borgerliga politiken som är värda att diskutera. Jag skall ta ett par exempel. När det gäller energipolitiken — och det är ganska typiskt för hela den politiska situationen — ägnar Eric Enlund huvuddelen av det han säger på det området till att avkräva socialdemokratin besked om hur vi skall bygga ut vattenkraften. Nu är det så, herr Enlund, att regeringen har lagt fram en proposition där man säger att vattenkraften i det här landet skall byggas ut så att den skall ge 66 TWh, dvs. avsevärt mer än f. n. Men det sägs icke ett enda ord om hur detta skall gå till och var det skall byggas ut.Det är väl ändå i rimlighetens namn så, Eric Enlund, att det är regeringen som skall lämna riksdagen besked och inte så att regeringens företrädare och ombud skall begära att oppositionen skall göra jobbet åt regeringen. Vad har vi annars en regering till? Jag börjar snart tro att regerandet är ett självändamål — några bidrag till den ekonomiska och politiska utvecklingen ger det i varje fall inte. På samma sätt är det när Eric Enlund begär besked om vilka förslag socialdemokratin har för att minska budgetunderskottet. Det gör finansut skottets ordförande, samtidigt som han utlovar skattesänkningar för 7 miljarder kronor utan att ha ett ord att säga om hur det skall finansieras. Han står här med en budget som är i ruiner och lovar ut skattesänkningar för dessa belopp. Jag måste be om ett klart besked från Eric Enlund: Eftersom Eric Enlund har en så enastående förtröstan när det gäller vår förmåga att ge besked om hur budgetunderskottet skall minskas, hur tänker ni i folkpartiet — låt oss hålla oss till denna spillra i svensk politik — finansiera den skattesänkning som ni ser som den väsentligaste av alla reformer? Till sist, med anledning av talet om våra åsiktsändringar: Vår uppfattning om den offentliga sektorn och dess väsentliga betydelse för människors välfärd har inte ändrats ett dugg. Men ni har raserat de svenska statsfinanserna, och landet är i en svår ekonomisk kris. Vi måste ta på oss ansvaret att reda upp den. Det är därför vi har utformat våra förslag så som vi har gjort.

Herr talman! Jag noterade att Kjell-Olof Feldt inte inledde sitt inlägg med att säga att ett huvudkrav för att vi skall klara vår ekonomi och våra ekonomiska balansproblem var att vi bytte regering. Han sade att det nu är fråga om att föra en kraftfull ekonomisk politik som innebär att vi kan lösa våra ekonomiska problem. Kjell-Olof Feldt tog också upp frågan om hur en sänkning av marginalskatterna skall finansieras. Det är meningen, Kjell-Olof Feldt, att överläggningar skall tas upp med arbetsmarknadens parter och också med oppositionen för att man skall komma fram till en lösning av de problemen. Frågan är om Kjell-Olof Feldt är villig att medverka i sådana diskussioner. Det är väl ändå en rimlig begäran, att man från socialdemokratin deklararer en sådan villighet. Jag fattade Kjell-Olof Feldts inlägg så, att det skulle råda brist på offensiva satsningar i regeringens politik. Låt mig till detta säga: Regeringens sparplan från i höstas, den finansplan och det budgetförslag som vi nu behandlar samt det ekonomiska program regeringen aviserat syftar sammantaget till att öka resurserna för framför allt den utlandskontrollerande sektorn, att öka kapitalbildningen för investeringar, att få arbetsmarknaden att fungera bättre, att öka möjligheterna för företagen att anställa folk och att ge bättre exportkreditstöd. I huvudsak instämmer ju ni socialdemokrater i att åtgärder i syfte att stimulera ekonomin är nödvändiga. Men när det sedan gäller att få resurser till detta och när det blir fråga om att skapa de nödvändiga förutsättningarna genom att begränsa konsumtionen — både den offentliga och den privata — då ställer ni inte upp. Ni har i stort sett bara sagt nej till regeringens förslag, och ni har inte kommit med några alternativa förslag. Och så länge ni inte lägger fram alternativa förslag, Kjell-Olof Feldt, kan ni inte vara riktigt trovärdiga. De båda huvudnumren i den socialdemokratiska ekonomiska politiken är förslagen om promsen och löntagarfonderna. Men ingenting har sagts om hur de förslagen skulle kunna stärka vår konkurrenskraft gentemot utlandet, hur de skulle kunna stimulera företagen att investera, att satsa på nya branscher och att anställa folk. Hur de två förslagen skulle kunna bidra till en sådan stimulans har fortfarande inte förklarats av Kjell-Olof Feldt och socialdemokratin.

Herr talman! Eric Enlund nästan beklagade att jag inte sade att vi måste byta regering för att få en bättre ekonomisk politik. Det är bara så, herr talman, att jag inte brukar ta upp tiden med självklarheter: det är klart att vi bör byta regering. Trovärdigheten, Eric Enlund, skulle alltså vara beroende av om oppositionen har alternativa förslag. Detta är någonting som upprepas i alla debatter. Men se nu på våra förslag till blygsamma förbättringar av villkoren för människor som har det ganska svårt! I våra motioner finansierar vi varenda krona som detta skulle kosta. Om våra motionsförslag genomförs, uppnår vi inte ett lägre budgetunderskott än regeringens, det är alldeles riktigt, men jag tycker att det är ganska orimligt att kräva av oppositionen som saknar regeringens resurser — de 2 000 tjänstemän som ni har försett er medi kanslihuset — att den skall kunna göra det budgetarbete som regeringen långt ifrån har fullbordat och som tydligen fortfarande pågår. Vi har ännu inte fått ta ställning till denna budget. Det skall komma ett förslag i mars och ett i april. Först då får vi veta hur den här budgeten ser ut. Eric Enlund diskuterade indexregleringen. Jag tycker att detta är av principiellt intresse. De indexregleringar som vi vill försöka avskaffa är de som ökar inflationen. De indexregleringar som Eric Enlund talar för är de som ökar orättvisorna, framför allt indexregleringen av skatteskalorna. Indexregleringen av skatteskalorna är, enligt vår åsikt, både inflationsdrivande och orättvis. Om vi skall göra en marginalskattereform, är det alldeles uppenbart att denna indexreglering bör avskaffas. Jag tycker inte att det stora problemet är hur många gånger orden samförstånd och vilja att nå gemensamma lösningar nämns i talarstolarna. Det avgörande är om vi i det praktiska arbetet skall kunna hitta någon gemensam linje. Då har vi, Eric Enlund, mött ett kompakt borgerligt block i finansutskottet. Vi kunde, som sagt, inte ens ta reda på huruvida den lag som vi själva har stiftat tillämpas enligt lagens mening. Men nu har Eric Enlund en chans till: Tala om vem som skall betala den sänkning av inkomstskatterna på 7 miljarder kronor som regeringen lovar ut! Tala om hur och var ni skall bygga ut vattenkraften, så att vi får ut 66 terawattimmar! Det är bara regeringen som kan ge besked om hur dess egna löften och program kan genomföras. Det är orimligt, t.o.m. oförskämt, att kräva att oppositionen skall komma med dessa besked.

Herr talman! Nej, Kjell-Olof Feldt, det är inte orimligt att begära att oppositionen redovisar sina alternativa förslag, om de förslag som regeringen lägger fram för att komma till rätta med landets ekonomiska balansproblem utsätts för våldsam kritik. När det gäller marginalskatterna och rättvisefrågan vill jag nämna en sak som är litet märklig. Era egna ekonomer säger ju att det är nödvändigt att få ned marginalskatterna till i närheten av den nivå som regeringen föreslår. Beträffande marginalskattetaket, som Kjell-Olof Feldt otaliga gånger har sagt är höjden av orättvis fördelningspolitik, kan jag nämna att detta tak nu är uppe i 80-85 96. Kjell-Olof Feldt har i Veckans Affärer själv sagt att marginalskattetaket bör ligga vid 70-75 96. Sedan återkom Kjell-Olof Feldt till rättvisefrågan och talade om avdragen. Vad som hänt när det gäller avdragsfrågan, Kjell-Olof Feldt, har hänt efter regeringsskiftet 1976. Dessförinnan hände ingenting. Först kom folkpartiets förslag att begränsa avdragen vid reparationer av flerfamiljshus. Jag har i den här debatten försökt att peka på de övergripande frågor, där socialdemokratin numera redovisar samma uppfattning som regeringspartierna. Det gäller att marginalskatterna måste sänkas. Det gäller att indexregleringarna måste brytas upp. Det gäller också att statens överföringar till hushållen inte får fortsätta att öka som hittills. Beträffande det sista har jag ställt frågan: Om ni verkligen menar detta, hur kommer det sig då att ni ändå vill backa på ytterligare 400 miljoner i nästa års budget när det gäller de här överföringarna? Slutligen: Hur skall vi inom rimlig tid få balans i våra utrikesaffärer? Där har regeringspartierna sedan 1976 genomfört en rad åtgärder för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Jag hinner, herr talman, inte här räkna upp de åtgärderna. Socialdemokraterna har i regel gått emot de förslagen. De förslag som ni lägger fram gäller, som jag nämnde nyss, promsen och löntagarfonderna. De kan rimligtvis inte öka den svenska industrins konkurrenskraft och hjälpa oss att komma till rätta med underskottet i vår bytesbalans. Det här, Kjell-Olof Feldt, ger ändå ett intryck av en socialdemokratisk opposition som på viktiga punkter är på väg bort från sina teorier, t.ex. om välsignelsen med höga marginalskatter och en ständig tillväxt av den offentliga sektorn. Jag upprepar: Om bara det politiska modet nu funnes att tillämpa detta i praktisk politik från socialdemokratins sida, då skulle våra möjligheter till samförståndslösningar öka högst avsevärt.

Herr talman! Det var intressant och tankeväckande att höra det föregående meningsutbytet mellan företrädare för socialdemokratin och för de borgerliga regeringspartierna. Herr Enlund friade energiskt på folkpartiets, eller var det kanske på alla de tre borgerliga partiernas, vägnar till socialdemokratin som nu ter sig vackrare än på mycket länge i borgerliga ögon. Det föreföll också vara mycket som var gemensamt i synen på de ekonomiska problemen och den ekonomiska politiken. Största oenigheten föreföll råda om vilken regering som skall hålla i yxan. Problemen är emellertid kanske något mer komplicerade än så. Att både rikets ekonomi och statens finanser är dåliga har vid det här laget blivit rätt allmän kunskap. Jag vill påminna om att vi från vpk:s sida tidigt pekade på de negativa och skadliga förändringar som skett inom den svenska ekonomin från 1970-talets början. Dessa förändringar framträdde framför allt på tre områden. Medan konjunkturnedgångarna under några årtionden varit relativt svaga började de ekonomiska kriserna nu att slå hårdare. Massarbetslösheten kom tillbaka och blev bestående även under de s.k. högkonjunkturerna. En så stark prisstegring att den måste betecknas som inflation uppkom och blev också permanent. Och det tredje var att takten i produktionsstegringen blev väsentligt lägre än den hade varit under 1950 och 1960-talen. Orsakerna till dessa negativa förändringar inom den svenska kapitalismen är naturligtvis flera. Några ligger på det internationella området och är svåra att påverka. Dit hör stegringen av priserna på energiråvaror, framför allt olja. Dit hör också förändringar i de internationella konkurrensbetingelserna som alltid inträder, men som är särskilt märkbara under den nuvarande utvecklingen i världen där nya industrier och industriländer uppstår och där olikmässigheten i utvecklingen blivit allt starkare. I detta sammanhang bör det understrykas inte blott att denna utveckling kommer att fortsätta, utan också att Sveriges politik måste bidra till en utjämning mellan de ekonomiska och sociala förhållanden som råder i de rika, utvecklade länderna och de som råder i de fattiga, hittills lågt utvecklade länderna. Men denna utjämning bör naturligtvis helst ske planmässigt och inom ramen för en internationell planhushållning. Det räcker alltså inte med att Sverige slutar att ta upp lån i utlandet. Det behövs en aktiv solidaritet. Andra orsaker till de negativa förändringarna inom ekonomin ligger inom landet. Några har att göra med den fortgående och allt starkare centraliseringen och monopoliseringen inom det privata näringslivet. Det svenska näringslivet är ju genomorganiserat och har utvecklat en byråkrati som inte står den statliga efter. Inom många produktionsområden finns kartellavtal eller ensamtillverkare. Många stora företag är medlemmar också i internationella karteller, som bl.a. diskussionen om den internationella elektriska kartellen nyligen visat. Sammanslagningstendenserna inom näringslivet blir allt starkare, och de understöds ju också av regeringen, som befrielsen från realisationsvinstskatt i samband med fusionen Volvo-Beijerinvest visade. En allt mindre grupp av stora finanskapitalister skaffar sig allt större makt inom näringslivet. Tror någon att denna monopolmakt är någon bra grogrund för ny företagsamhet, för lansering av nya uppfinningar och för en snabb och djärv utveckling? Vi tror det inte. I stället leder centraliseringen och monopolmakten till stillastående eller tillbakagång i näringslivet. Den förstärker också tendenserna till prisstegring och inflation. Monopolmakten leder också till att spekulationen blir alltmer omfattande. I stället för att sätta in sitt kapital i nya produktionsanläggningar kastar monopolherrarna ut det i spekulation i mark och fastigheter, i dyrbara konstverk och ädla stenar. De lånar ut det genom kreditkortsföretag och finansbolag av olika slag till räntor som är så höga i dag att de bara för några år sedan skulle ha fallit under åtal för ocker. Den svenska kapitalismen har i betydande utsträckning blivit en rentieroch spekulationskapitalism. Jag tycker det är märkligt att finansutskottet — och för den delen också regeringen — aldrig tar upp sådana här frågor i sina betänkanden och propositioner. Den ekonomiska utvecklingen kan ju aldrig frikopplas från förändringar i institutioner och maktförhållanden. Samhället förändras och olika samhällen präglas av olika ekonomiska lagbundenheter. Det är ju heller inte så att de ekonomiska problemen kommer att bli mindre för den stora majoriteten av människorna under 1981. Tvärtom. Arbetslösheten kommer att öka med 70 000 säger finansutskottet. Priserna på baslivsmedel har redan på en månad i år ökat med nära 9 96. De genomsnittliga priserna på konsumtionsvaror beräknas under 1981 ligga 12 70 högre än under 1980. Det centrala avtal som slutits mellan LO och Arbetsgivareföreningen innebär en garanterad reallönesänkning under 1981. Reallöneförsämringen uppskattas av socialdemokraterna till 3-4 96. När det talas om att svenska folket måste dra åt svångremmen några hål — och det är fortfarande den borgerliga regeringens evangelium — är det därför viktigt att påpeka, att folkets stora majoritet redan tvingats göra det. Löntagarna med vanliga arbetsinkomster har påtvingats sänkta reallöner under en följd av år. Ovanpå detta kommer alltså nu ett år till med reallönesänkning. Däremot finns det andra grupper i samhället som kunnat profitera t.o.m. på krisen. Stora affischer ute på stan säger att man kan läsa om vinstens betydelse bl.a. i Aftonbladet. Och det kan man i den artikelserie som denna tidning publicerar om hur stora inkomsttagare utnyttjar vårt skattesystem så att de betalar 0 96,3 20 osv. i skatt av sina inkomster. Men det kanske inte var den artikelserien som affischerna från arbetsköparnas nyaste propagandaorgan syftar på? Det kanske i stället är utvecklingen på fondbörsen man tänker på? Det är säkerligen inte bara utländska spekulanter som genom sina aktieköp fått de genomsnittliga börskurserna att stiga med 30 26 på några månader. Även ökade inhemska köp har bidragit till kursstegringen, stimulerade bl.a. av regeringens olika lättnader till aktieägare. Utdelningarna kommer också att ökas för många bolag — en tendens som ju bl.a. LO skarpt protesterat mot. Nu förbättrar det i och för sig inte ett dugg läget för företagen och inte heller för samhällsekonomin om börskurserna stiger genom ökad spekulation. Det kan tvärtom vara negativt ur företagens synpunkt, eftersom det medför ökade krav på höjda utdelningar. De som vinner är aktiespekulanterna. Den borgerliga regeringens politik under de år som gått sedan 1976 har över huvud taget inneburit ökade klyftor i samhället. De som redan har höga inkomster och stora förmögenheter har fått det ännu bättre. De som redan förut hade litet har fått det ännu sämre. Man kan därför inte diskutera den ekonomiska politik som nu måste föras utan att ge fördelningsfrågorna en viktig plats. Det är nödvändigt att öka tillgången på varor och tjänster i samhället, att öka produktionen. Det är nödvändigt att stoppa ökningen av arbetslösheten och bereda alla människor ett meningsfullt arbete. Det är nödvändigt att stoppa prisstegringen och inflationen. Men det är också nödvändigt att åstadkomma en mera jämn, en rättvisare fördelning av vad som finns i samhället. Det är ett av skälen till att skatteflykt, skattefusk och andra former av ekonomisk brottslighet måste attackeras på ett mycket hårdare sätt än hittills. Ett annat skäl härför är att ett samhälle försumpas och så småningom går under om det tillåter allsköns omoral och brist på solidaritet att breda ut sig. Ytterligare ett skäl till att skatteflykt och skattefusk måste angripas är att det handlar om så stora belopp i inkomstbortfall för stat och kommun att det kan jämföras med underskottet i statens finanser. Vänsterpartiet kommunisterna anser att kampen mot arbetslösheten, mot inflationen och mot den ekonomiska brottsligheten är de största problemen i dag på det ekonomiska området. Om den kampen blir framgångsrik bidrar den också till att lösa andra problem som finns i dag och som inte får underskattas. Jag tänker dels på underskottet i Sveriges affärer med utlandet, i den s.k. bytesbalansen, som 1980 uppgick till 20 miljarder kronor och:som 1981 väntas bli ytterligare något större, dels på underskottet i statens finanser. Särskilt i ett besvärligt läge är det viktigt att ha en exakt uppfattning om hur stora svårigheterna är. Man får varken övereller underskatta dem — då riskerar ju politiken att bli felaktig. Vad gäller underskottet i statens finanser har man anfört siffror på mellan 60 och 68 miljarder kronor för det kommande budgetåret, alltså 1981/82. Räknat på kalenderår brukar man anföra 54 miljarder kronor i underskott för 1980 och 64 miljarder kronor för 1981. Detta gäller alltså statens inkomster och utgifter beräknade på ett något egendomligt sätt, som betraktar utlåning som en utgift och inte tar med hela överskottet i socialförsäkringssektorn. Räknar man i stället den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter — vilket måste vara riktigare — redovisas ett underskott på 23 miljarder kronor 1980 och 27 miljarder kronor 1981. Det är mycket pengar det också, men väsentligt mindre än vad som vanligen brukar figurera i debatten. Det kan vara intressant att jämföra vad som på olika sätt försvinner i skattesystemet genom de nuvarande avdragsreglerna och genom skattefusk med detta underskott för den offentliga sektorn. De samlade avdragen i skattesystemet uppgick 1978 till inte mindre än 63 miljarder kronor enligt riksrevisionsverkets statistik. En del avdrag måste vara kvar, men om man inför ett rimligare avdragssystem på det sätt som vpk föreslagit och som också Landsorganisationen föreslagit i sitt skatteprogram, kan statskassan tillföras försiktigt räknat ett belopp på 5 å 10 miljarder kronor. Hur mycket som försnillas genom rent skattefusk vet man inte med säkerhet, men i uppskattningar har angivits summor om 30-40 miljarder kronor. Här finns alltså 15-20 miljarder kronor att ta in till statskassan, om man räknar så försiktigt som med 50 96 i genomsnittlig skatt. Det är ju, som vi har hört, idealet för den borgerliga regeringen. Lägger man härtill de miljarder i arbetsgivaravgifter, som företagen nu smiter ifrån, så har man ett sammanlagt belopp på 20-30 miljarder kronor. För vår del anser vi att man inte längre kan acceptera skatteflykt och skattefusk. Regeringen har tvingats till vissa åtgärder, men vad som hittills gjorts är helt otillräckligt. Jag skall inte här läsa upp valda utdrag ur exempelvis Aftonbladets serie om deklarationsproffsen, men alla borde inse hur förödande det är för den allmänna ekonomiska moralen att personer som har höga inkomster och stora förmögenheter utnyttjar den nuvarande skattelagstiftningen på sätt som sker. Jag skall i det sammanhanget bara anföra en konkret uppgift, som är belysande. Den är hämtad ur riksrevisionsverkets senaste undersökning av taxeringsstatistiken, och den visar att i inkomstgruppen med bruttoinkomster mellan 200 000 och 500 000 kr. de s.k. förlustavdragen uppgick till ett medelvärde av 402456 kr. Var och en som jämför dessa siffror — bruttoinkomsterna för de här personerna låg alltså mellan 200 000 och 500 000 kr., men enbart förlustavdragen var i genomsnitt över 400 000 kr. — inser att ett skattesystem som tillåter något sådant inte kan vara rimligt eller effektivt. Angrip alltså skatteflykt, skattefusk och andra typer av ekonomisk brottslighet! Här finns stora reserver att ösa ur för att täcka underskottet i statens finanser. Stat och kommun åsamkas också stora utgifter genom att ingen effektiv politik förs av den nuvarande regeringen vare sig mot inflationen eller mot spekulationen. Varje procentenhet som man kan nedbringa prisstegringen med innebär att statskassan varje år kan spara 1,7 miljarder kronor. Omvänt innebär inflationen stora kostnadsökningar för såväl stat som landsting och kommuner. Den 20 januari beslutade riksbanken att höja diskontot med 2 procentenheter till 12 26. Bakgrunden var den spekulation som bedrevs i en devalvering av den svenska kronan. Bakgrunden till detta i sin tur har delvis belysts i Kjell-Olof Feldts inlägg här tidigare. Denna spekulation tog sig bl.a. de formerna att svenska exportföretag lät betalning för exporterade varor stå kvari utlandet. Andra företag som hade skulder i utlandet betalade av dessa i förtid. Regeringen gjorde ingenting för att komma till rätta med denna spekulation i en nedskrivning av kronans värde, en spekulation som innebar att riksbanken förlorade valutor. Riksbanken ansåg det då nödvändigt med en chockhöjning av räntan. Exakt vilka de spekulanter var som drev fram räntehöjningen har inte klarlagts, även om riksbanken och regeringen säkert vet en del om den saken. Men helt klart är att det framför allt handlade om svenska stora kapitalistiska företag som bedrev denna skändliga hantering. Vilka blev verkningarna? Enligt finansutskottet kan de sammanlagda effekterna av räntehöjningen på statens finanser beräknas till ca 3 miljarder kronor i ökade utgifter och minskade inkomster för budgetåret 1981/82. Men härtill måste läggas ytterligare ett antal miljarder i ökade kostnader för kommuner och landsting. En spekulation av den här typen kan när som helst upprepas. Det är därför nödvändigt att valutaregleringen skärps så att spekulanterna inte får fritt spelrum. Räntehöjningen driver ytterligare upp priser och hyror. För deklarationsproffsen spelar den däremot ingen negativ roll, det blir bara ännu större avdrag. Höjda räntor har en alldeles tydlig negativ fördelningseffekt — de lägger ännu större bördor på låginkomsttagare, pensionärer, barnfamiljer, lönarbetande och studerande ungdomar men ökar ytterligare inkomsterna för de rika i samhället. Hederlig produktiv företagsamhet försvåras genom räntehöjningen, medan finansiella placeringar och spekulation gynnas. Jag har med hänsyn till detta svårt att förstå att inte riksdagen kan samla sig till ett ordentligt uttalande om att räntan måste sänkas. En effekt av räntehöjningen är som sagt att den försvårar produktiv företagsamhet, samtidigt som den ytterligare gynnar spekulation och placering som räntebärande penningkapital. Detta är ju ett allmänt fenomen som präglat den svenska ekonomin under senare år. Det råder ingen brist på kapitali landet. Tvärtom. Det finns ett överskott av kapital. Men detta satsas framför allt i spekulation i olika typer av förmögenhetsobjekt som väntas stiga ytterligare i pris och i utlåning på olika marknader -— vita, grå och svarta — till höga räntor. Detta leder till ytterligare snedvridning av ekonomin, eftersom de genom spekulationen och inflationen uppblåsta förmögenhetsvärdena ställer krav på avkastning. Ju längre detta får fortgå, desto mera osunt blir hela det ekonomiska klimatet. Ett uttryck för att det finns gott om penningkapital, om likvida medel, är de uppgifter som finns om företagens likviditet. Det rör sig olika månader om summor på mellan 40 och 50 miljarder kronor som företagen alltså disponerar men inte sätter in i investeringar i maskiner, råvaror och arbetskraft. En stor del av medlen används i stället för finansiella placeringar. Det anses ge högre vinster än om kapitalet sätts in i produktionen. Det är en viktig fråga att i stället mobilisera dessa medel, så att de investeras och leder till en ökning av produktionen. En metod är det förslag vpkställt att det bör ske en avsättning till vinstfonder även av 1981 års vinster, att detta kompletteras med en indragning av överlikviditet från storföretagen och att medlen i vinstfonderna används för att skapa nya samhällsnyttiga arbeten. Eftersom de privata kapitalistiska företagen är ovilliga att satsa i utvidgningar eller i ny företagsamhet måste enligt vår mening stat, landsting och kommuner gå in. Varken borgarna eller socialdemokraterna i finansutskottet gillar emellertid detta förslag. Hur de själva konkret vill bära sig åt för att öka produktionen får vi emellertid veta väldigt litet om. Allmänt talar de om höjd lönsamhet, dvs. att de kapitalistiska företagen skall säkras högre profiter. Men för att en sådan metod skall ge effekt måste tydligen de industriella profiterna höjas till en nivå som ligger över de nuvarande ockerräntorna på lånbart penningkapital. Men är detta ett godtagbart och uppnåeligt mål? Vi anser inte det. Det skulle innebära en mycket kraftig omfördelning till kapitalets fördel, ännu kraftigare än vad som hittills ägt rum under åren av borgerlig regering. En mera realistisk linje och en linje som är bättre ur fördelningssynpunkt är följande: Ingrip mot spekulationen, mot skatteflykten, mot skattefusket. Genomför en effektiv politik som stoppar prisstegring och inflation. Sänk räntan. Sanera hela det träsk som tillåtits uppstå med finansbolag, kreditkortsföretag, ockerräntor. Mobilisera det stora likviditetsöverskottet hos företag och vissa enskilda för samhällsnyttig produktion. Om det nu är ett stort avstånd mellan avkastningen på industriinvesteringar och de räntor kapitalet kan få vid utlåning på mer eller mindre ljusskygga marknader, så menar vi alltså att den riktiga politiken måste vara att pressa ned förtjänsterna på spekulation och finansiella placeringar. Kapitalisterna skall helt enkelt tvingas att pruta på de högt uppskruvade profitkrav som de har i dag. Det bästa sättet att minska det stora underskottet i bytesförhållandet med utlandet måste vara att dels öka produktionen inom landet, dels ingripa med olika åtgärder mot den stora importen. Eftersom detta underskott utan tvivel är ett stort problem anser vi det berättigat och nödvändigt med en importreglering. Import av lyxvaror bör dessutom beläggas med en särskild skatt. Det handlar emellertid när det gäller importen inte bara om varor för konsumtion. Införseln av insatsvaror till industrin har också ökat kraftigt. De stora företagen har minskat sina inköp inom landet — vilket skapat problem för småföretagsamheten — och importerar nu i stället en rad produkter. Detta är kanske förmånligt ur företagens egen begränsade synpunkt, men det skapar problem för samhällsekonomin. Här måste en förändring ske. Denna stora import av råvaror och insatsvaror till industrin är också ett av skälen till att regeringens linje att lyfta Sverige ur krisen genom en s.k. exportledd expansion inte kan lyckas. Det är ju framför allt verkstadsindustrins export man vill öka. För verkstadsindustrin är emellertid läget det att om exporten ökas med 10 miljarder kronor så ökar importen av råvaror och insatsvaror med 7 miljarder kronor. Handelsbalansen förbättras alltså inte särskilt mycket. Därtill kommer att en rad andra länder försöker genomföra samma konststycke, alltså att öka sin andel av världshandeln i en tid då 25 miljoner människor går arbetslösa i de kapitalistiska staterna i Europa och Nordamerika. Vad säger att just Sverige skall lyckas? Även i vårt land väntar ju den borgerliga regeringen att arbetslösheten skall öka kraftigt. Eller rättare sagt: Även i vårt land driver den borgerliga regeringen en sådan politik att arbetslösheten kommer att öka kraftigt under 1981. Det har talats om en ökning av den öppna arbetslösheten med 60-70 26. Redan nu är siffran för de öppet arbetslösa 108 000. Härtill kommer de 118 000 som är sysselsatta i olika slag av AMS-verksamhet. Vidare finns det ytterligare över 300 000 kvinnor, som nu är hemarbetande men som vill ha ett arbete ute i förvärvslivet. Lägger man härtill dem som tvingats ta förtidspension av arbetsmarknadsskäl och som alltså annars skulle ha varit arbetslösa, de många handikappade som inte bereds en meningsfull sysselsättning osv., så kommer man upp till en summa av 800 000-900 000 människor, som ställts utanför det ordinarie produktionslivet. Och denna siffra räknar regeringen cyniskt med skall ökas ytterligare! Svenska folket måste säga ifrån så att det hörs att man inte accepterar ytterligare arbetslöshet! Läget är redan mycket svårt, särskilt för ungdomen och alldeles särskilt kanske för de unga kvinnorna som tvingas gå utan fast anställning. Och svårast är läget i några av skogslänen, i Värmland med 6 231 öppet arbetslösa och i Norrbotten med 9 632 öppet arbetslösa. Vad är det för framtid vi bjuder våra ungdomar! Det är ansvarslöst av regering och riksdag att godkänna en politik som innebär kraftigt ökad arbetslöshet. Det går att skapa flera jobb. Det är en fråga om vilken politik man vill föra. Den borgerliga regeringen styr emellertid medvetet mot ökad arbetslöshet. Man har redan skurit ned den statliga budgeten. Om statsskuldräntorna borträknas har staten en minskning av sina utgifter för år 1980 med 2,8 9. Och minskningen beräknas fortsätta under 1981. Den offentliga sektorn attackeras alltså med framgång. Regeringen följer den huvudriktning i politiken som Svenska arbetsgivareföreningen kräver. Och verkningarna blir de avsedda, nämligen en ökning av arbetslösheten. Det är nödvändigt att säga några ord till debatten om den s.k. offentliga sektorn. Dennas tillväxt ges nu skulden för landets ekonomiska problem. Det är en grund och felaktig uppfattning. Det finns naturligtvis flera orsaker till tillväxten av den offentliga sektorn. Några av de viktigaste är följande: 1. Den kapitalistiska våldsapparaten har byggts ut. Det gäller militär, polis och domstolar. 2. Staten har tvingats gå in med olika åtgärder för att söka lösa de växande motsättningarna inom kapitalismen och se till att reproduktionsprocessen om möjligt kan fortgå på en utvidgad nivå. Staten tillhandahåller därför kapital gratis eller till låg ränta. Den ger stora skattelättnader till de kapitalistiska företagen och t.o.m. direkta bidrag för att hålla profitkvoten uppe. Staten svarar för de allt större kostnaderna för kommunikationer, bostäder m.m. som behövs för att en produktion skall kunna fortgå. Staten svarar också för en allt större del av kostnaderna för forskning och tekniskt utvecklingsarbete liksom i växande grad också för arbetskraftens allt större utbildningskostnader. 3. Den offentliga sektorn har av olika skäl övertagit stora delar av vad som kallas reproduktionen. Det är sammanfattningen av alla aktiviteter och sysslor i och utanför hemmet genom vilka arbetaren inte bara kan inställa sig frisk och kry till kapitalistisk utsugning varje morgon utan också i sinom tid sända nya arbetare i nästa generation till samma verksamhet. En del av denna reproduktion har nu övertagits av privat företagsamhet — färdiglagad mat, bakverk, konfektionskläder osv. Andra delar har kommit att ingå i den offentliga sektorn — stora delar av sjukvården, en växande del av åldringsvården osv. 4. Olika typer av transfereringar eller inkomstöverföringar har tillväxt starkt. Det handlar dels om de väldiga summor av statsmedel som under 1970-talet getts eller lånats till näringslivet — sammanlagt under 1970-talet mellan 90 och 100 miljarder kronor —, dels om inkomstöverföringar till hushållen i form av barnbidrag, bostadsbidrag osv. När man ställer den offentliga sektorn i motsättning till industrin är detta helt falskt. Den moderna industrin hade över huvud taget aldrig kunnat växa fram utan en stark tillväxt av den offentliga sektorn. Arbetare och tjänstemän måste ha bostäder, skolor, sjukvård, åldringsvård osv. Och detta svarar den offentliga sektorn för — i varje fall hittills. Nu verkar det ju som om det privata kapitalet anar profitmöjligheter också i dessa verksamheter och därför driver en kampanj om deras privatisering, som det heter. Vpk ställer krav om en fortsatt och planmässig utbyggnad av de socialt viktiga delarna av den offentliga sektorn. Vi kräver samtidigt en ny industrialiseringspolitik som stoppar den pågående avindustrialiseringen av Sverige och i stället skapar 100 000 nya arbetstillfällen inom industrin under 1980-talet. De här bägge kraven måste förenas och bli led i en långsiktig utveckling av Sveriges ekonomi. De betingar varandra ömsesidigt. Utan utbyggnad av den offentliga sektorn blir det svårt att utveckla industrin. Utan en fortsatt industrialisering blir det ingen fast grund för att bygga ut den offentliga sektorn. Detta gäller både ur ekonomisk synpunkt och socialt. Det gäller att komma bort från den enbart konjunkturbetingade politiken och i stället få till stånd en långsiktig planering med samhällsorganen som sammanbindande kraft. Det gäller att ha ett perspektiv, åtminstone omfattande hela 1980-talet. I detta perspektiv för vpk också fram kravet på en minskning av arbetstiden till sex timmar per dag. Detta är motiverat av flera skäl. Det ger flera arbetstillfällen i samhället, och det ger en lättnad för de arbetande, som nu i många yrken är mycket hårt pressade. Om en klok politik genomförs under 1980-talet har vi råd med denna stora reform. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner som nu är i fråga i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Jag hade en sak att säga till C.-H. Hermansson. Han noterade alldeles riktigt att finansutskottets ordförande gång på gång inte bara utfärdade inviter till socialdemokratin utan rent av inbjöd till omfamningar. För att inget missförstånd skall råda om hur jag uppfattar de här utsträckta armarna, skall jag tala om för C.-H. Hermansson att jag upplever dem som det slags omfamning som en drunknande gör när han tycker sig skymta en räddare i nöden. Om det verkligen behövs, kan jag tillfoga att socialdemokratin inte tänker låta sig dras in i den dödens närhet dit den borgerliga regeringen är på väg i det djupa vattnet. Så Eric Enlund får stå kvar med sina utsträckta armar, eftersom den enda och uteslutande avsikten är att försöka hindra regeringen från en kollaps.

Herr talman! Detta är ingen replik till Kjell-Olof Feldt utan bara ett uttalande av omdömet att det var en klok och bra deklaration som han gjorde. Och jag tror att det var bra att den kom i den här debatten, efter alla de kärvänliga omfamningarna från Eric Enlund. Situationen kunde ju annars lätt missförstås.

Herr talman! Jag tror inte att Kjell-Olof Feldt kommer att uppfatta mitt anförande som ett försök till omfamning. Orsaken till det är att jag har precis motsatt uppfattning om vem det är som sträcker upp sina armar ur vaken. I den allmänpolitiska debatten för några veckor sedan pekade jag ju på den stora motsättning som råder mellan de krav som det aktuella ekonomiska läget ställer och den ideologi på vilken socialdemokraterna grundar sin politik. Den politiska verkligheten kräver lägre statsutgifter och sänkta marginalskatter, de politiska lärosatserna föreskriver fortsatt socialisering av medborgarnas inkomster via skattehöjningar och fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn. I hela Västeuropa plågas i dag socialistiska partier av de spänningar som uppkommer till följd av konflikten mellan föråldrade teorier och den aktuella verklighetens krav. Världen över kan vi iaktta en återgång till marknadsekonomins principer. Allt fler blir på det klara med att det bästa sättet att råda bot på industriländernas nuvarande ekonomiska svårigheter är att skära ned på de offentliga utgifterna, att sänka skattetrycket och att minska den statliga centralstyrningen av det ekonomiska livet. För oss moderater är detta inga nya tankar. Det är idéer och politiska förslag som vi länge har drivit. Men för svenska socialdemokrater innebär de en fullständig omvälvning. Den har inletts bland socialdemokratiska ekonomer, som vi kunde se i en artikel i Arbetet i förra veckan, även om det som en belysning till min tes om motsättningarna inom partiet i går kom ett ekonominlägg med motsatt inriktning i samma tidning. Men sex är ju ändå fler än fem. Omtänkandet går då trögare bland socialdemokrater här i riksdagen. Och jag är rädd att det inte alls påbörjats hos den socialdemokratiske partiledaren, som ju numera inte ofta är på plats och kan följa den inhemska debatten i ekonomisk-politiska frågor. Socialdemokraternas partimotion om den ekonomiska politiken liksom deras reservation i finansutskottet inrymmer vissa trevande steg i en riktning som kan tyda på en nyorientering. Nu är det inte längre i första hand fråga om att stimulera sysselsättningen med anledning av konjunkturnedgången — tvärtom skjuts kampen mot inflationen i förgrunden. Äntligen erkänner man att de höga marginalskatterna verkar uppdrivande på löneoch prisutveck lingen. Det heter också att budgetunderskottet måste minskas och att nedskärningar på utgiftssidan inte kan uteslutas i det sammanhanget. Men nytänkandet sträcker sig tyvärr inte ända fram till åtgärdssidan. Fortfarande tror socialdemokraterna att inflationen kan bekämpas med prisregleringar. Hade det varit så lätt att stoppa inflationen som att förbjuda den genom lagstiftning, hade det ju gjorts för länge sedan. På skatteområdet talas det försiktigt om värdet av sänkta marginalskatter, men samtidigt föreslås införandet av nya skatter, som promsen, och höjning av andra skatter, bl.a. genom att avskaffa skatteskalans inflationsskydd. Fortfarande tror man att ett ökat bostadsbyggande erbjuder en väg ur krisen, trots att vid det här laget alla obundna, sansade bedömare har klart för sig att efterfrågan på bostäder kommer att utvecklas svagt de närmaste åren som en följd av långsam befolkningstillväxt, minskande boendesubventioner och växande uppvärmningskostnader. Vad programmet mot inflationen beträffar har socialdemokraterna i sin reservation t.o.m. behållit det uttalande från partimotionen som Kjell-Olof Feldt vid en presskonferens lär ha betecknat som ett olycksfall i arbetet, nämligen att ”det enda effektiva inflationsskyddet är att eliminera inflationen”. Denna snusförnuftiga rekommendation är på något sätt betecknande för socialdemokraternas ekonomiska politik av i dag. Den kan bäst beskrivas som att vilja men inte kunna. Eller mera exakt: att nästan vilja men absolut inte kunna. Den borgerliga majoriteten i finansutskottet noterar och välkomnar tecknen på ett nytänkande från socialdemokratiskt håll. Vi försöker också ge litet hjälp på vägen genom att peka på de motsättningar som dröjer sig kvar. Som när man säger sig vilja bryta upp olika indexbindningar på budgetens inkomstsida men ändå förordar en återgång till ett fullständigt genomslag för konsumentprisindex på pensionsbeloppens utveckling. Eller som när man säger sig vilja minska budgetunderskottet och ändå inte lägger något konkret förslag i den riktningen. Det har sagts att regeringens budgetförslag inte innehöll något nytt, något som kunde råda bot på våra ekonomiska svårigheter. Detta ser jag närmast som ett tecken på hur snabbt värderingarna har ändrats. Det är ändå en kraftig kursomläggning när statsutgifterna från en real ökningstakt under 1970-talet på över 6 70 nu växer med endast 3 20 och — om man räknar bort räntorna på statsskulden — faktiskt sjunker. Till Kjell-Olof Feldt, som i sitt anförande — vilken svartmålning, för resten —- ondgjorde sig över att budgetunderskottet fortsätter att växa, vill jag säga att långt mer intressant är att följa statsutgifternas utveckling. Det bör också komma till uttryck när regeringen formulerar målet för sina fortsatta besparingsansträngningar i kompletteringspropositionen. Ytterligare exempel på åtstramningar i budgetförslaget kan ges. I princip inrättas inga nya statliga tjänster. Några nya, kostnadskrävande reformer är det inte heller fråga om. Det ges dessutom klart besked att näringslivet inte kan räkna med räddningsaktioner av samma slag som tidigare. Anslagen till näringspolitiken minskar med över 35 46. Detta, Kjell-Olof Feldt, är rätt politik för att stärka den svenska kronan. Det är däremot inte rätt av finansutskottets vice ordförande att tala om att vi balanserar på devalveringens rand. Det här är också en politik som ligger helt i linje med finansutskottets önskemål. Vi har länge krävt en neddragning av stegringstakten i de offentliga utgifterna. Det är faktiskt så — och det bör vi riksdagsmän ständigt ha för ögonen — att varje extra krona i statliga utgifter måste vi låna utomlands till bortåt 20 96 ränta. I det föreliggande betänkandet uppmanar vi mera konkret statsmakterna att befria primärkommuner och landsting från en rad av de åtaganden de gjort eller som lagts på dem. Vi förordar en ekonomisk politik som leder till förbättrad lönsamhet i näringslivet. Det gäller, som det sägs i betänkandet, att vrida om resursanvändningen i ekonomin och styra över mera av de produktiva resurserna av arbetskraft och kapital till de konkurrensutsatta näringarna. Vad det handlar om, herr talman, är alltså att stimulera ekonomin från utbudssidan. Traditionell konjunkturpolitik enligt Keynes föreskriver att en avmattning skall mötas med stimulans av efterfrågan via underbalansering av budgeten och påspädning av de offentliga utgifterna. Men i ett läge, där underskottet i statsbudgeten redan från början överstiger 60 miljarder kronor och där bristen i bytesbalansen överträffar 20 miljarder kronor, finns det inte utrymme för ytterligare underbalansering. I stället gäller det att frigöra de produktiva krafterna i samhället. Det främsta medlet är då att sänka skatterna. Därmed ökar viljan hos individer och företag att arbeta, spara och investera. Nya arbetstillfällen tillkommer och tillväxttakten i ekonomin ökar. Om denna incitamentskapande politik inom den enskilda sektorn kombineras med nedskärningar på den offentliga utgiftssidan och en begränsning av penningmängdens tillväxt, behöver stimulansåtgärderna inte verka inflationsdrivande. Tvärtom kan de genom att skärpa konkurrensen och öka utbudet av nyttigheter verka återhållande på prisstegringstakten. Någon tycker kanske att detta låter som en politik å la Friedman, Thatcher eller Reagan. Men det går att finna stöd för den också i den socialdemokratiska partimotionen. Det står där: ”Budgetunderskottet verkar direkt inflationsdrivande. Det ökar penningmängden i ekonomin, vilket i sin tur leder till prisstegringar. Härtill kommer att nödvändigheten att finansiera budgetunderskottet med lån pressar upp räntesatserna, vilket i sin tur medför prishöjningar.” Detta är så sant som det är sagt. Det är inte brist på likvida medel som håller tillbaka näringslivets investeringar. I stället är det den höga räntan och den snabba inflationen som gör att tilltänkta investeringsprojekt inte blir lönsamma. Från företagens synpunkt är det både enklare och säkrare att placera medlen på den oreglerade kreditmarknaden, där ränteavkastningen nu ligger uppemot 20 960. Vi kan alltså konstatera, att statens stora upplåningsbehov hämmar företagens reala investeringar. Även hushållen pressas av storlånaren staten ut från den reguljära kreditmarknaden. Men tack vare deras lägre räntekänslighet har de lättare att tåla de höga räntesatser som förekommer vid sidan därav. Detta problem kan man inte klara genom att reglera ränteoch prisutvecklingen. Enda utvägen är att skära ned statens utgifter, därigenom minska dess upplåningsbehov och därmed bädda för en sänkt räntenivå och en dämpad inflationstakt. Ett stort steg i rätt riktning är den av regeringen aviserade sänkningen i tre steg av marginalskatterna i vanliga inkomstlägen med början nästa år. Även det stora oppositionspartiet har ju verbalt och principiellt uttryckt sitt gillande, även om man från det hållet gärna staplar förbehåll på varandra, vilket tyder på att det kan bli svårt att uppnå samstämmighet i praktiken. Det är nu viktigt att regeringen snabbt presenterar både det etappmål som skall fastställas här i riksdagen i år för 1982 och det slutmål som skall gälla för 1984, förutsatt att den borgerliga regeringen får fortsatt förtroende i 1982 års val. Det är också viktigt att en klok åtgärd — marginalskattesänkningen — inte kombineras med oöverlagda förändringar i andra avseenden som fördärvar de goda verkningar som annars skulle uppkomma. Det finns alltså ingen anledning att begränsa ränteavdragen — just genom marginalskattesänkningen blir ju den skattebesparing de medför mindre, vilket på ett fördelaktigt sätt skulle öka hushållens räntekänslighet. Det går heller inte att ta marginalskattereformen till intäkt för att inflationsskyddet i skatteskalan kan slopas. Så länge det finns någon progressivitet i skatteskalan och någon prisstegringstakt i ekonomin, så länge behövs det också en mekanism för att förhindra automatiska skattehöjningar på realt oförändrade inkomster till följd av inflationen. Enligt regeringens handlingsprogram måste den planerade marginalskattereformen i nuvarande statsfinansiella läge totalfinansieras. Men en sådan finansiering behöver inte nödvändigtvis vara lika med en skattehöjning. En sådan skulle återigen betyda att man tar tillbaka de positiva effekter som själva marginalskattesänkningen skulle medföra. För med vårt nuvarande skattetryck är det inte så mycket marginalskatterna i sig utan det totala skatteuttaget som skapar problem. Människor måste få förfoga över en större del av sina förvärvsinkomster — oavsett om de intjänas på marginalen eller ej — för att vi skall kunna återställa viljan att arbeta, att spara och att investera. Den tillväxtskapande effekt som en marginalskattesänkning skulle föra med sig innebär i sig själv ett stort steg mot en finansiering av åtgärden. En komplettering kan nås via ytterligare besparingar på statsutgifterna. Och om det bedöms föreligga risk för en alltför stor ökning av den privata konsumtionen, kan man avstå från att låta momsen återgå till den nivå som gällde före den stabiliseringspolitiskt motiverade höjningen i höstas. Herr talman! För ökade investeringar i näringslivet krävs inte bara en förbättrad lönsamhet. Soliditeten, dvs. det egna kapitalets andel av totalkapitalet, har varit sjunkande under en följd av år, och det behövs alltså tillskott av riskvilligt kapital. Socialdemokraterna har under senare tid velat skjuta fram detta som ett motiv för sina kollektiva tvångsfonder. Vi moderater förespråkar i stället en frivilliglinje, där ägandet och inflytandet i näringslivet sprids bland de enskilda medborgarna och inte koncentreras till facket eller staten. De skattelindringar och stimulansåtgärder som under senare tid har satts in med sikte på de små aktiespararna har haft just detta syfte. Jag tänker på lindringen av dubbelbeskattningen, på höjningen av det skattefria beloppet i aktievinstbeskattningen och på förbättringen i villkoren för det värdesäkra skattefondssparandet. Inte minst den sistnämnda åtgärden har fått snabb effekt. Antalet skattefondskonton tycks ha mer än fördubblats mellan december och januari, och därtill kommer den nyöppnade möjligheten för företag att inrätta aktiesparfonder för sina anställda. Aktuella bedömningar tyder på att enbart skattefondssparandet kan tillföra näringslivet ett nytillskott av över en miljard kronor i riskvilligt kapital under innevarande år. Det är tydligt — och från politisk synpunkt fullt begripligt — att succén för skattefondssparandet irriterar socialdemokraterna. Inrättandet av tvångsfonder kan ju inte längre motiveras med behovet av att tillhandahålla riskkapital åt näringslivet. Därmed kvarstår endast kravet på att få ta över makten i näringslivet i all sin socialistiska nakenhet. Kjell-Olof Feldt hade en frågedebatt angående skattefondssparandet med ekonomiminister Gösta Bohman i förra veckan här i kammaren. Jag vill passa på tillfället att varmt tacka honom för den insatsen. Genom nyhetsprogram i både radio och TV och genom referat i dagspressen har han hjälpt till att ytterligare klargöra denna sparforms fördelar för de enskilda medborgarna. Han har sedan fortsatt sina säljansträngningar genom att i går i finansutskottet föreslå initiativ mot skattefondssparandet, vilket naturligtvis majoriteten i utskottet avvisade, och genom att hålla sitt inlägg här i dag. I förra veckans frågedebatt lovade Kjell-Olof Feldt visserligen att systemet skulle avskaffas om socialdemokraterna återkom till makten, tydligen — och paradoxalt nog — därför att han bedömde det som alltför gynnsamt för de enskilda löntagarna. Samma negativa inställning omfattas uppenbarligen inte av Kjell-Olof Feldts föregångare här i riksdagen, Sven Ekström — ja, han var faktiskt ännu finare, för han var ordförande i finansutskottet. Sven Ekström har hemma i Iggesund tagit initiativet till just en sådan företagsanknuten aktiesparfond som Kjell-Olof Feldt fördömer, och han tycker att ett sådant sparande är helt i sin ordning. Nu kanske någon ändå tvekar att gå med i skattefondssparandet inför risken att Kjell-Olof Feldt möjligen kan få något att säga till om i framtiden. Men det hotet är väl egentligen inte så stort, när vallöftena går ut på att alldeles i onödan göra det sämre för vanliga människor. Jag vill ändå sluta med att ställa en fråga till Kjell-Olof Feldt: Kommer verkligen socialdemokraterna efter en eventuell valseger att — som det står i riksdagsprotokollet — avskaffa Gösta Bohmans lagstiftning om skattefondssparande för att i stället införa kollektiva löntagarfonder? Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 20 på alla punkter.

Herr talman! Jag har tidigare karakteriserat Lars Tobisson som ett slags fribytare i svensk politik — som den inre oppositionen i regeringen. Och han gjorde skäl för den karakteristiken i dag också. Han säger att det inte finns något som helst utrymme för ytterligare underbalansering av budgeten — enda vägen för att få ordning på ekonomin är då att sänka skatterna. Finansieringen av denna skattesänkning skall ske genom att utgifterna sänks, genom ytterligare besparingar. Nu är det så att finansutskottets ordförande inte vågade svara på frågan hur förverkligandet av skattesänkningslöftena skall betalas och av vem. Men nu fick vi alltså veta det av Gösta Bohmans ombud — det skall sparas på utgifterna. Jag måste fråga Lars Tobisson: Hur är det då med regeringens handlingsprogram, som presenterades den 2 februari? Där sägs det ju att skattesänkningen skall finansieras genom höjd moms eller höjda arbetsgivaravgifter eller t.o.m. genom ett tvångssparande. Hur kan moderata samlingspartiets partisekreterare då stå här och säga att skattehöjningar över huvud taget inte får förekomma? Kan herr Tobisson på egen hand avskaffa det handlingsprogram som regeringen lade fram för tre veckor sedan? Levde det inte längre tid? Har moderaterna så totalt tagit över? Det behövs tydligen inte något statsråd för att avskaffa regeringspolitiken — det räcker med moderaternas partisekreterare, han har tagit befälet. Det behövs inte ens kaptener för att klara befälsföringen i den borgerliga regeringen — det klarar moderaternas partisekreterare. Sedan finns det ingen anledning att begränsa ränteavdragen, säger herr Tobisson. Men här har både statsministern och utrikesministern sagt: Visst skall ränteavdragen ses över. Lars Tobisson säger: Indexregleringen får inte röras. Men statsministern sade vid centerns partistämma: Det är klart att vi kan se över indexregleringen om vi sänker marginalskatterna. Vad är detta för regering? Och vad har herr Tobisson tagit sig för mandat över den borgerliga politiken? Jag tycker att det är helt fantastiskt. Sedan några ord om skattefondssparandet, herr Tobisson. Lars Tobisson hävdar att jag har sagt att skattefondssparandet skall avskaffas därför att det är alltför gynnsamt. Det är lögn, Lars Tobisson. Jag har sagt att skattefondssparandet skall avskaffas därför att det grovt missbrukas, därför att det strider mot ett par av Sveriges lagar, när det används på det sätt som företagen i dag gör. Jag kan lova, Lars Tobisson, att jag kommer att få ett växande stöd för den uppfattningen, eftersom rättsmedvetandet i det här landet som helhet är avsevärt större än vad det är i herr Tobissons parti.

Herr talman! Först vill jag upplysa Kjell-Olof Feldt om en sak. Jag kan inte gärna utgöra någon inre opposition i regeringen. Jag ingår nämligen inte i regeringen. Precis som Kjell-Olof Feldt är jag riksdagsman och ledamot av finansutskottet, och jag diskuterar här den ekonomiska politiken. Kjell-Olof Feldt säger att jag lanserat någonting som skulle strida mot regeringens uppfattning. Jag vill beträffande marginalskattereformen återge vad som står i regeringens handlingsprogram. ”En marginalskattereform av sådan omfattning” — ned till 50 26 för den helt dominerande andelen heltidsarbetande inkomsttagare — ”kommer att ställa krav på en anpassning av bruttolönerna under de kommande åren. Reformen kan beräknas kosta 5-7 miljarder kr. I nuvarande statsfinansiella läge är en totalfinansiering nödvändig.” Jag har alltså här diskuterat hur en sådan totalfinansiering skulle kunna genomföras. Jag säger då att själva sänkningen i sig kommer att innebära en finansiering. Vi har därtill möjligheten att finansiera via ytterligare besparingar, och det ligger helt i linje med de strävanden som också regeringen hittills har följt. Sedan anförde Kjell-Olof Feldt ytterligare några exempel på hur jag skulle ha dragit i väg i egen riktning. Jag sade att det inte finns någon anledning att just därför att man genomför en marginalskattereform inskränka avdragsrätten. Jag vill återvända till regeringens handlingsprogram. Det sägs där: ”Till sist finns anledning understryka att de stötande effekter som ränteavdragen i vissa fall kan få sammanhänger med höga marginalskatter och hög inflationstakt. Den marginalskattereform som ovan aviserats skall alltså ses som ett led också i ansträngningarna att minska ränteavdragens omfattning och tillväxt.” Detta belyser återigen i vilken riktning jag tycker att man skall röra sig. Så till skattefondssparandet. Jag vet inte om Kjell-Olof Feldts minne sviker, men det var faktiskt så att Kjell-Olof Feldt i den debatt som fördes här i kammaren för några dagar sedan direkt uttalade, att om socialdemokraterna kommer tillbaka till makten, skall det system som Kjell-Olof Feldt kallar för Gösta Bohmans skattefondssparande avskaffas. Nu bestrider Kjell-Olof Feldt detta. Jag skulle gärna vilja veta hur det faktiskt ligger till. Jag tror det är många som med stor glädje har anammat den här nya ordningen och anslutit sig till systemet — även sådana som tillhör Kjell-Olof Feldts eget parti — och som skulle vara intresserade av att få ett svar.

Herr talman! Jag vet att Lars Tobisson inte ingår i regeringen. Det var i själva verket poängen i det jag sade. Hur kan någon som inte ingår i regeringen stå här i talarstolen och beskriva regeringens politik på ett helt annat sätt än vad regeringen själv gör? Om det är så att regeringen i själva verket tänker skära ner statsutgifterna för att klara sänkta marginalskatter, varför sägs det då uttryckligen i det s.k. handlingsprogrammet att den totalfinansiering man diskuterar kan ske genom höjd moms eller höjda arbetsgivaravgifter eller ett tvångssparande? Lars Tobisson förfalskar ju verkligheten för att komma ur den knipa som hans moderata partiambitioner försatt honom i, när han försökte beskriva vad det är regeringen vill göra. Mot den bakgrunden bör herr Tobisson för varje anförande sätta upp en skylt som anger när han talar för moderaterna och när han möjligen talar för regeringen, så att vi här i kammaren vet vad för slags megafon som är i gång. Vi måste också fråga oss: Hur mycket skall då sparas? Budgetdepartementet anger att bara för att hålla budgetunderskottet oförändrat måste man skära ned 10 miljarder. Skall man också finansiera en skattesänkning om 7 miljarder, måste man kapa utgifter på 17 miljarder. Och det är en väl så väsentlig upplysning för människorna i det här landet, om några av dem i framtiden vill kunna göra avsättningar till skattefondskonton. Jag tror att de sjuka, de unga, barnfamiljerna och de arbetslösa verkligen vill veta vad det är för 17 miljarder som skall finansiera skattesänkningar för framför allt de högavlönade. En sak till, eftersom Lars Tobisson virrar till det. Jag har sagt att skälet till att skattefondssparandet enligt min mening bör avskaffas är att det missbrukas, inte att det är för gynnsamt för dem som får pengarna. Dessutom finns, menar jag, vissa moraliska och rättsliga skäl. Lars Tobisson sade en annan sak. Han sade att detta fina sparande sprider inflytandet till en massa människor, medan våra förslag skulle koncentrera inflytandet. Får jag då be Lars Tobisson svara mig: Vilka är det som får inflytande i de fonder som nu uppstår genom det skatteoch subventionssystem vi har? Vem bestämmer i sådana fonder som Högkoncentra, Reinvest, Fondinvest, Kapitalinvest, Sparinvest, PKinvest, Placeringsfonden, Banco Fond, Delta, Sesam och Skandifond? Vad har herr Svensson och fru Pettersson för inflytande i dessa fonder? Här sitter ett litet gäng bankdirektörer — för det är vad det är fråga om — och hanterar de pengar som människor sätter in. Vad är detta annat än en våldsam maktkoncentration — dessutom betalad med andra skattebetalares pengar? Jag upprepar: Detta är en skandal.